Fru talman! Näringsutskottets betänkande 1986/87:30 tar upp ett antal frågor som gäller näringspolitiken och dess utformning. Vi moderater redovisar i betänkandet en del åtgärder som vi anser nödvändiga för att skapa en gynnsam näringslivsutveckling. Vi bygger vår politik på marknadshushållningen vilken som bekant bl.a. innebär frihet för medborgarna att få välja varor och tjänster, men också en frihet att få tillverka dessa varor och tjänster. Frihet för konsumenter förutsätter också frihet för producenter. Småföretagens utvecklingsmöjligheter är av helt avgörande betydelse för vårt lands ekonomi. I dag arbetar över 1 100 000 människor i företag, exkl. jordbruk, med färre än 200 anställda. De svarar också för 25 96 av vår svenska export. Det finns flera hundra tusen små och medelstora företag i vårt land. Om de skulle öka antalet anställda med en person var, skulle arbetslöshetsproblemen till stor del vara lösta. Det kan knappast råda något tvivel om att det finns en enorm potential för nya jobb i dessa företag, under förutsättning att de kan stimuleras till ytterligare vitalitet och expansion. Ändå finner man att några av de mest anmärkningsvärda skattehöjningar som skett under den nu sittande regeringen har sin udd riktad mot just dessa företag. Fru talman! Sveriges ekonomiska problem kan enkelt uttryckas så att vår industrisektor har blivit för liten i förhållande till den offentliga sektorn. Detta betyder att allt vad den producerande sektorn i näringslivet tjänar in måste, för att betala den offentliga sektorn, tas ut av stat och kommun i form av skatter och avgifter. Utrymmet för att låta någon del av överskottet komma de enskilda individerna till del har minskat dramatiskt. Därför behöver Sverige — vilket jag tror alla partier är överens om — en större 44 industrisektor för att över huvud taget ha råd med sin offentliga sektor. Vi måste med andra ord förbättra företagandets villkor för att därigenom skapa möjligheter för flera att starta och utveckla egna företag. Men i dag tvingas vi konstatera att t.ex. stora grupper av familjeföretagare, inte minst i småländska landamären, håller på att försvinna. Deras företag säljs ut till storföretag eller investmentbolag. Frågar man om orsaken till denna utförsäljning, får man ofta svaret: Vi kan inte fortsätta att äga ett företag där våra barn måste låna för att kunna betala förmögenhetsskatten på sina aktier, på ett kapital som är bundet i företaget och som följaktligen är ett fiktivt kapital. Det är bundet i bl.a. maskiner och verktyg och kan inte frigöras. Det de säger är riktigt. Denna utveckling är farlig. Därför måste vi hjälpas åt att stoppa den. Den innebär nämligen, att vi om några år har ett kraftigt reducerat antal medelstora företag och att den svenska företagsprofilen förändras mot antingen mycket små företag — troligen enmansföretag — eller mycket stora börsnoterade företag. Den utvecklingen hotar mångfalden i svenskt näringsliv och i förlängningen kommer, som man kan förmoda, i rationaliseringens spår en sysselsättningskris, vilket vi med olika medel måste förhindra. Ett land med ett mångfasetterat näringsliv med många små och medelstora företag är väsentligt mindre sårbart än ett land med några få stora företagsbildningar och resten småföretag. Vi måste satsa mer helhjärtat på småföretagen. En av de första åtgärderna måste vara att få bort förmögenhetsskatten på det i företagen arbetande kapitalet. Därför har vi moderater med ökad skärpa fört fram detta krav i riksdagen. Vi har gjort det i åtskilliga sammanhang, och vi kommer tillbaka, så länge denna orättfärdiga skatt finns kvar. z Fru talman! Som framgår av våra reservationer i det nu aktuella betänkandet har vi bl.a. följande målsättning för vår näringspolitik. Spelreglerna skall vara fasta. Ständiga ändringar i skatteregler, olika lagar och andra bestämmelser och villkor kan inte accepteras. Företagen måste ges förutsättning att planera på lång sikt. All ryckighet — det gäller i såväl produktion som planläggning — är ödesdiger. Vår grundläggande princip är nu som alltid enskild äganderätt och privat företagsamhet, baserat på marknadsekonomi och att etableringsfrihet skall råda. Det enskilda ägandet skall vara spritt. Olika ägandeformer — enskilda firmor, aktiebolag, företag ägda av dem som arbetar i företaget, kooperativ, fackligt ägda företag, statliga företag — ger en viktig mångfald och erfarenhet som befrämjar utvecklingen. Grundläggande för alla företagsformer är konkurrens på lika villkor. Vi har sagt det tidigare, och jag vill slå fast det än en gång här i dag. Löntagarfonderna skall avskaffas. De utgör ett hot mot marknadsekonomi, valfrihet, sysselsättning och utveckling. I stället skall vi verka för ett spritt enskilt ägande. I den utsträckning som det skall finnas fackliga företag skall dessa skapas och drivas i öppen konkurrens på lika villkor. Den statliga företagsamheten, som debatteras mycket i dessa dagar, fyller en viss funktion i mycket begränsade fall. Där speciella skäl inte föreligger bör statliga företag privatiseras. Sammanblandningen av de skilda funktionerna att utöva statsmakt och driva företag är olycklig. Efterfarenheten visar att statliga företag i genomsnitt — jag säger i genomsnitt, inte alla, herr industriminister — har haft en sämre utveckling än privata företag. Förutsättningen för ett expansivt företagarklimat är konkurrensfriheten. Det är småföretagarens enda chans att hävda sig mot offentligt företagande och storföretag. Men det finns i dag många hinder för fri konkurrens. Ett exempel är den i princip förbjudna konkurrensen inom vårdsektorn. Medan man på andra håll inom den offentliga sektorn funderar på att anlita entreprenörer i större utsträckning för att minska kostnaderna och stimulera till nytänkande, är attityden den motsatta inom vårdsektorn. Effekten av detta synsätt ser vi i dag i form av vårdköer osv. Om — jag säger om — produktiviteten inom den offentliga verksamheten hade varit densamma som under 1970 hade vi haft miljarder mer att röra oss med. Bland de områden där produktiviteten minskade var just hälsooch sjukvården — det är bevisat. Stöd för den uppfattningen får vi av den utredning som gjorts av arbetslivcentrum om den sociala hemtjänsten. Bara 60 76 av de resurser som läggs ned på denna sociala verksamhet för äldre kommer pensionärerna till del. Resten går till administration. I själva verket får dagens gamla mindre hemhjälp än vad man fick på 50-talet. Det är därför som vi säger: Nu är det dags att öppna den offentliga sektorn på vid gavel för privata entreprenörer. Mottot för denna nya giv bör vara: Sluta administrera, börja producera! Fru talman! Det är inte bara offentliga konkurrensbegränsningar som måste avskaffas utan också fackliga. Vi måste få en lagstiftning som förhindrar blockader mot enmansföretag bara därför att de inte skriver på kollektivavtal. Jag har åtskilliga exempel från olika delar av landet där småföretagare utestängts av facket därför att de inte skriver på kollektivavtal. Vi tycker att detta är odemokratiskt, och vi protesterar starkt mot ett sådant förfaringssätt. Naturligtvis måste också skattesystemet reformeras. Marginalskatterna även på vanliga inkomster skall sänkas så att avtal på arbetsmarknaden kan slutas utan kostnadshöjningar som medför försämrad konkurrenskraft och därigenom förlorade marknadsandelar. Det fordras även lägre inkomstskatter för att göra det lönande att arbeta, att utbilda sig och att ta risker och ansvar. Arvsskatten måste mildras. Dubbelbeskattningen av aktier bör avskaffas. Detta är gamla moderata krav som fortfarande är lika aktuella. Fru talman! Om inte familjeföretagarna på allvar lägger sig i skattedebatten och försöker påverka politikerna riskerar landets småföretagare att bli de stora förlorarna när såväl inkomstskatten som företagsbeskattningen läggs om. Redan i dag betalar småföretagen förhållandevis mer i skatt än de större företagen — det är statistiskt bevisat. Dessutom gör västvärldens högsta kapitalskatter det praktiskt taget omöjligt att driva större familjeföretag utan extrem skatteplanering. Det är därför som vi säger att vad landets småföretagare i dag behöver är sänkt skatt och inte höjd skatt. Byråkratin har vi haft anledning att tala en hel del om. Den måste bekämpas, och lagar och förordningar måste förenklas. Jag tror att åtskilliga småföretagare har tröttnat på att vara företagare just därför att det finns alltför mycket byråkrati. Det är alltför mycket uppgifter och för många blanketter som skall fyllas i på kvällar och nätter. Det gör att företagarna många gånger inte känner sig stimulerade. Därför måste vi förenkla hela denna procedur. En del har gjorts — det vill jag gärna erkänna — men det är inte tillräckligt. De mindre och medelstora företagen svarar för mycket av förnyelsen i Prot. 1986/87:130 näringslivet. Det är särskilt viktigt att politiska insatser för en god näringsmil 25 maj 1987 jö utgår från detta faktum. Byråkrati och krångel blir tillsammans med tunga pålagor svårt att hantera för mindre företag. Den internationella handeln skall vara fri. Därmed befrämjas effektivitet och konkurrens. Svenskt välstånd har ju grundats på att vi med framgång har kunnat hävda oss inom en fri världshandel. På samma sätt som det allmänt anses vara en fördel att en mängd olika regleringar på den internationella handelns område avskaffas, borde det vara självklart att den nationella handeln och produktionen skall vara fri och inte utsättas för onödiga regleringar, pålagor och hinder. Vi fick för inte så länge sedan en rapport från Industriförbundet, där man varnade för att de mindre och medelstora företagen investerade för litet. Låg vinstnivå och hög ränta ansågs som två av orsakerna. Men jag tror — och det vill jag särskilt säga till min vän Thage Peterson — att det finns en oro hos ägarna till dessa företag över hur regeringen egentligen ser på familjeföretagen. Med ett kapitalskattesystem som ofelbart leder till tvångsförsäljning av expansiva familjeföretag samt med oron för de kollektiva löntagarfonderna är det kanske inte så underligt att företagarna tvekar att investera. Jag har talat med åtskilliga företagare på mina resor runt om i landet och fått bekräftat att det finns en oro— det kan man inte komma ifrån. Den oron beror bl.a. på de orsaker som jag har pekat på här. Ja men, säger någon, det talas ju väl om småföretagen. Det är alldeles riktigt. Och jag vill tillägga att det gäller särskilt i valtider. Det är i och för sig glädjande, men man glömmer bort småföretagaren, ägaren till företaget, dvs. själen i företaget. Visst behövs det duktig arbetskraft, lojala medarbetare och en god infrastruktur för att få ett bra företag. Men utan företagaren själv blir det inga småföretag. Konstigare än så är det inte. Därför måste vi i större utsträckning driva en politik som tar hänsyn just till företagare. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer i betänkande 30 där moderaterna finns bland undertecknarna.

Fru talman! Jag måste säga att det är en ganska förvirrande upplevelse att läsa regeringens förslag Näringspolitik inför 90-talet. Propositionen inleds med en rad värderingar som jag inte har några som helst svårigheter att skriva under på. I texten kan man t.ex. hitta försvar för frihandeln och krav på färre regleringar, och det uttalas t.o.m. tvivel på att politikerna skulle ha en särskild förmåga att välja ut framtidsbranscher och framtidsprodukter. Man kan läsa att näringspolitikens roll bl.a. är att ”öka förutsättningarna för ett engagerat och decentraliserat beslutsfattande” — som om industriministern inte alls hade varit med om att införa kollektiva löntagarfonder, det engagerade och decentraliserade beslutsfattandets absoluta motpol! Det är alltså just det som är så förvirrande i regeringens näringspolitiska proposition: den stora skillnaden mellan ord och handling. Det gårt.ex. inte ihop att kräva att frihandeln förstärks samtidigt som man begränsar Sveriges import av tekovaror från de fattigaste länderna. Det går inte ihop att ena stunden säga att den inhemska kostnadsutvecklingen måste bringas ned om 47 vi skall klara sysselsättningen och i nästa stund föreslå en icke obetydlig höjning av arbetsgivaravgifterna. Det går inte ihop att förespråka beslutsfattande på lokal nivå samtidigt som man försvarar de starkt centraliserade löntagarfonderna. Och när industriministern skriver att det inte är ”näringspolitikens roll att söka ge utvecklingen en viss i förväg utstakad inriktning”, ja, då avslöjas på nytt vilken skillnad det är mellan socialdemokratiska principdeklarationer och hur man agerar i verkligheten. Socialdemokratisk näringspolitik i praktisk handling bygger tvärtom just på tanken att statens kvinnor och män har en sällsynt förmåga att blicka in i framtiden. Företagens investeringar måste på ett eller annat sätt styras från kanslihus eller industriverk. Följaktligen är det nödvändigt att dra in stora delar av näringslivets vinster till centralstyrda fonder där allvisa politiker och tjänstemän bestämmer hur de skall fördelas. Fondernas antal och samlade kapital blir, med det här synsättet, ett mått på den socialdemokratiska regeringens ”handlingskraft”. Det finns massor av andra exempel som också belyser socialdemokraternas iver att reglera och som avslöjar den misstro man i grunden hyser mot marknadsekonomin. Ett annat aktuellt exempel är prisstoppet. Det har man infört trots att både utredningar och enskilda ekonomer visat att instrumentet är verkningslöst och inte bidrar till lägre inflation. Dessutom är det marknadsstörande därför att det signalsystem som styr miljontals beslut i företag och hushåll sätts ur spel! Ytterligare några exempel: De offentliga monopolen försvaras till varje pris bl.a. med hjälp av regleringar och bidragsbestämmelser. Med etableringskontroll av olika slag inskränker man på näringsfriheten. Man har förvissat sig om att få sista ordet när bankerna utser styrelseordförande, uppenbarligen för att få större makt över affärsbankerna och deras engagemang i företagen. Begränsningar av tekoimporten gör kläderna dyrare för konsumenterna och försvårar dessutom för de fattiga länderna att sälja sina varor. Listan över regeringens ingrepp i näringslivet kan alltså bli nästan hur lång som helst. Vi har ibland kallat socialdemokraternas gradvisa försämring av marknadsekonomins funktionsduglighet för ”De små stegens tyranni”. Jag har nämnt några av de många direkta regleringar som hör hemma under rubriken. Men det finns också mer övergripande frågor där regeringens politik innebär en successiv övergång till en mer centralplanerad ekonomi. Dit hör skatterna som sedan 1982 har ökat med närmare 30 miljarder kronor. Det är ett område som visserligen inte formellt ingår i det vi kallar näringspolitik, men som man aldrig kan bortse ifrån när man diskuterar näringslivets villkor. Industriministern för också ett resonemang om företagsbeskattningen i propositionen där det konstateras att vårt nuvarande skattesystem leder till att vinster låses in i historiskt framgångsrika företag. Det medför naturligtvis en risk för att investeringarna sker där, och inte i företag med goda framtidsutsikter. Vi har i vår motion pekat på hur framför allt höga marginalskatter men också t.ex. förmögenhetsskatten på det = Prot. 1986/87:130 arbetande kapitalet inverkar negativt på företagens möjligheter. 25 maj 1987 Beträffande det sistnämnda, folkpartiets krav på att skatten på arbetande kapital skall slopas, så har industriministern antytt viss sympati. Hur länge dröjer det innan vi får ett förslag i den riktningen? Och kan företagarna på den punkten påräkna hjälp också från näringsutskottets ordförande? Fler exempel: På grund av att socialdemokraterna konsekvent missgynnar det enskilda aktieägandet så minskar det i betydelse till förmån för det kollektiva ägandet. Löntagarfonderna har jag redan nämnt. I slutet av nästa år kommer deras tillgångar att överstiga 10 miljarder kronor, kanske är de betydligt större. Ingenting tyder på att pengarna förvaltas bättre, eller gör större nytta för att de hamnat i fonderna — tvärtom! Löntagarfonderna platsar egentligen inte under rubriken ”De små stegens tyranni”! De innebär ett rejält kliv bort från en fungerande marknadsekonomi! I sin iver att på olika sätt favorisera det kollektiva ägandet tar nu socialdemokraterna dessutom ytterligare struptag på vinstandelssystemen som har kommit till på frivillig väg genom överenskommelser mellan de anställda och företaget. Nu lägger man arbetsgivaravgifter — 37 90 skatt — på dem. Det gör man trots protester både från företag och anställda. Det är alltså inte bara vi liberaler som inser fördelarna med andel-i-vinstsystemen. När det blev känt att Kjell-Olof Feldt skulle belägga andelarna med arbetsgivaravgifter blev han livligt uppvaktad — inte av näringslivets representanter utan av de lokala Metall-, SALF och SIF-klubbarna på Volvo. Och de kom inte för att ge sitt bifall! Deras besked till regeringen var klart och entydigt: ”Rör inte våra vinstandelar!” Motiven för vinstandelar är uppenbara: de skapar vi-känsla och ansvar på arbetsplatsen; de skapar delägande i företaget och därigenom direkt inflytande för de anställda själva; de dämpar lönekraven och bidrar dessutom till ett långsiktigt sparande. Ja, fru talman! Den här uppräkningen över hur regeringen försämrar marknadsekonomin skulle jag kunna fortsätta med ett bra tag till, men det här räcker, tror jag, mer än väl för att visa socialdemokraternas övertro på kollektiva lösningar, och på regleringar av olika slag. Folkpartiet har en helt annan syn på näringspolitiken inför 1990-talet. Vi vill ha ett system som ger utrymme för människors initiativkraft och skaparlust. Genom att uppmuntra konkurrens och nyföretagande skapas valfrihet för konsumenten. Vi vill sprida ägandet, sänka marginalskatterna, avskaffa löntagarfonderna och ett antal regleringar och monopol. Näringspolitiken är alltså ett område där det finns avgörande skillnader mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Vi är t.ex. övertygade om att det är människorna ute i företagen som är bäst på att avgöra vilka satsningar som har framtiden för sig. Socialdemokraternas politik däremot går ut på att det är politiker. och centrala tjänstemän som vet bäst. Vårt viktigaste krav på en bra näringspolitik är att den skall slå vakt om marknadens funktionsduglighet. Det är i sista hand konsumenterna som skall 19 bestämma i näringslivet. Det finkänsliga signalsystemet mellan säljare och köpare skall utsättas för så få störningar som möjligt. Det är då vi får den effektivaste användningen av våra samlade resurser. Fru talman! Folkpartiets reservationer i betänkandet om näringspolitiken är alla resultat av det här synsättet. Både i stort och smått märks den röda tråden — vi hyser tilltro till marknadsekonomin — inte misstro! Eftersom betänkandet dessutom innehåller kända ståndpunkter, som vi har diskuterat vid åtskilliga tillfällen i kammaren, tänker jag inte kommentera var och en av reservationerna. Några ord dock om dem som berör villkoren för våra mindre och medelstora företag. Eftersom dessa företag, deras ägare och anställda, är ett absolut måste i en liberal ekonomi har folkpartiet ett omfattande program för att förbättra deras förutsättningar: — Det handlar om kraftigt sänkta marginalskatter. Det är oftast den fråga småföretagarna nämner först när man diskuterar med dem. Det handlar om att skapa fasta spelregler och ökad rättssäkerhet. Det borde vara självklart att de regler som styr företagen skall kännetecknas av stabilitet och långsiktighet. Så är det inte i dag! —- Det handlar om att slå vakt om näringsfriheten och etableringsrätten. Därför kräver vi att den grundlagsskyddas. —- Det handlar om att komma till rätta med byråkrati och krångel. Här har det funnits ansatser från regeringens sida, men det är uppenbart att avreglerarna i kanslihuset för en hopplös kamp mot reglerarna. Bristen på resultat tyder på att de har gett upp för länge sedan. Småföretagen är alltså oumbärliga i den ekonomi folkpartiet förespråkar. Men inte bara för de varor och tjänster man producerar, den sysselsättning de ger eller det nytänkande de representerar. Att människor ges möjlighet att utveckla sina ambitioner och idéer i ett eget företag är också av betydelse i ett vidare perspektiv, en förutsättning för ett gott samhällsklimat! Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Fru talman! Grundläggande för möjligheterna att föra en offensiv näringspolitik är utformningen av det ekonomiska systemet. Den ekonomiska politiken måste, enligt centerns uppfattning, utgå från en tro på de enskilda människornas initiativförmåga, kreativitet samt vilja till ansvar och solidaritet. Centern kan aldrig acceptera att vårt ekonomiska system omformas i socialistisk eller kollektivistisk riktning. Därför måste löntagarfonderna avskaffas. De leder nu enbart till ökad koncentration i näringslivet. Genom löntagarfondernas medverkan sker det en enorm resursöverföring från småföretag och glesbygdsregioner till storföretag och expansiva regioner. Det flyttas kapital från småföretag till att via Stockholms fondbörs investeras i storföretag. Vi har i dag betydande balansproblem i samhället och ekonomin. Därför behövs det åtgärder som tar till vara produktionsförutsättningar i form av mänskligt kunnande, samhällsinvesteringar och råvarutillgångar över hela landet. Tyvärr sker inte det med nuvarande regeringspolitik, som är så inriktad på koncentration. En huvuduppgift för den ekonomiska politiken och näringspolitiken måste vara att främja en utveckling mot bättre balans såväl inom som mellan skilda regioner. Detta underströks också med all önskvärd tydlighet i förra veckans regionalpolitiska debatt. Jag skall inte fördjupa mig i den debatten utan bara konstatera att klyftorna i dag ökar mellan olika företag och olika regioner: Regeringsskiftet 1982 innebar en återgång till den koncentrationsinriktade politik som socialdemokraterna tidigare stod för. Därför ökar nu maktoch ägarkoncentrationen i näringslivet i mycket snabb takt. Det tycks inte bekymra socialdemokraterna eller industriministern. Klyftan mellan småföretagen och de stora företagen har ökat. Storföretagen har gynnats på bekostnad av småföretagen och egenföretagarna. Det borde vara tvärtom. Småföretagen, menar jag, måste gynnas i förhållande till de stora företagen, om vi vill ha regional balans och arbete över hela landet. Sedan 1982 har kapitalförvaltarna och de s.k. affärslejonen på Stockholms fondbörs haft goda dagar. Penningplacering har blivit förmånligare än offensiva investeringar i småföretag. Småföretagens vardagsproblem skjuter regeringen åt sidan. Ekonomisk tillväxt i några få stora exportföretag har tillåtits gå före utveckling av småföretagsamheten. Därför är det kanske inte så förvånande att industriministern blivit något av storföretagens ”gullgosse nr 1”. Men, det är inte genom att gynna klippekonomin som vi skapar balans i samhällsekonomin eller mellan olika regioner. Det är hög tid att industriministern och regeringen inser detta. Koncentrationen i näringslivet måste brytas. Det behövs i stället gynnsamma villkor för nyföretagande och utveckling i småföretagen. Det är ändå där som tillväxten och förnyelsekraften finns. Småföretagen har en strategisk betydelse i en offensiv och framtidsinriktad näringspolitik. Därför måste tyngdpunkten i näringspolitiken förskjutas från att gynna de stora företagen till att utveckla småföretagen. De stora företagen alstrar som regel inte några nya arbetstillfällen utan medverkar i stället till att minska behovet av arbetskraft genom rationaliseringar och fusioner. Det behövs en ”undervegetation”, om uttrycket tillåts, av småföretag. Dessa företag har, tillsammans med egenföretagarna, en särskilt stor betydelse när det gäller att bryta den nuvarande koncentrationsutvecklingen i samhället. Därför är det så viktigt att staten genom en aktiv politik för småföretagen ger dessa förutsättningar att skapa nya arbetstillfällen över hela landet. Näringspolitikens främsta uppgift inför 1990-talet måste vara att främja teknisk förnyelse, nyföretagande och företagsutveckling. Klippekonomin och koncentrationspolitiken måste få stå tillbaka. Den 'strukturomvandling som pågår från industriproduktion till tjänsteproduktion: kräver och kommer att kräva stimulans för innovationer, nytänkande och enskilda initiativ. Småföretagens roll kan i detta sammanhang inte nog beaktas och understrykas. Skattepolitikens utformning är av stor betydelse för småföretagens utveckling och överlevnad. I det lilla företaget, där ägaren själv är verksam, spelar skatteuttaget en förhållandevis större roll än i ett stort företag, som oftast har passiva ägare. Därför är det viktigt att skattepolitiken får en mer småföretagsvänlig utformning. I det här avseendet har regeringen de senaste åren gjort sig skyldig till stora försummelser. Fru talman! När regeringen för någon månad sedan presenterade sin proposition Näringspolitik inför 90-talet, var vi många som med spänd förväntan såg fram emot innehållet i propositionen. Jag och många med mig blev besvikna. Den innehöll dess värre inte särskilt mycket av värde utan främst hänvisningar till pågående eller kommande utredningar, sammanställningar av gammalt material och dessutom en massa onödigt skryt. Den brist på källkritik, den falska verklighetsbeskrivning och den självgodhet som präglar den näringspolitiska propositionen torde sakna motstycke. Propositionen kan bara karakteriseras som en politisk pamflett utan substans och innehåll. Bristen på konkreta, framåtsyftande och offensiva förslag har industriministern försökt dölja i ett omfattande ordsvall och med en historieskrivning som försöker ge sken av att all utveckling börjar efter regeringsskiftet 1982. Vi har börjat vänja oss vid industriministerns ordsvall, men inte ger detta ordsvall något bidrag till att skapa en offensiv näringspolitik. Det är inte antalet sidor i en proposition som bestämmer dess värde utan de konkreta förslagen. Av propositionens 449 sidor är det svårt att hitta något nytt, konkret och värdefullt för framtidens näringspolitik. Propositionen är också i flera avseenden motsägelsefull. Samtidigt som vikten av teknikutveckling i småföretagen betonas tar detta sig uttryck i att forskningsbidraget till teknikbaserade småföretag avskaffas. Det finns fler liknande exempel. I propositionen konstateras att avregleringsoch förenklingsfrågorna kvarstår som en permanent uppgift för näringspolitiken. Men några konkreta åtgärdsförslag för att komma till rätta med regleringar, hinder m.m. för småföretagen lämnas inte. Därför föreslår centern att det inrättas en parlamentarisk delegation med uppgift att följa och påskynda avregleringsarbetet. I dag möts faktiskt småföretagarna ofta av en snårskog av regler, förordningar och anvisningar som många gånger hindrar dem i deras vardagliga arbete och försvårar för dem att utveckla företaget och produktionen; man får ägna för mycket tid åt administration och byråkrati i stället för åt produktion. Samhällets stöd till teknisk utbildning, forskning och utveckling bör inriktas mot att tillgodose de små och medelstora företagens behov. Dessa företag har störst potential för tillväxt, samtidigt som deras behov av stödinsatser är betydande. Centern menar därför att STU, styrelsen för teknisk utveckling, och de regionala utvecklingsfonderna måste ges en central roll i näringspolitiken. De regionala utvecklingsfonderna tillkom genom Fälldinregeringens försorg 1978 som ett effektivt och offensivt insrument för att flytta fram positionerna för småföretagen och som det viktigaste regionala näringspolitiska organet. Dess värre har i dag utvecklingsfonderna satts i strykklass. Genom att, som vi föreslagit, omvandla den nuvarande industrifonden till en fond för industriell utveckling av småföretag skulle ökade resurser kunna tillföras småföretagsutveckling. Det är väsentligt bättre än att fylla på med = Prot. 1986/87:130 pengar i den småföretagsfond som är en del av löntagarfondssystemet. Den 25 maj 1987 påfyllningen yrkar vi avslag på. Anslaget till småföretagsutveckling måste räknas upp på alla dess olika delar. Utvecklingsfonderna måste få kompensation för kostnadsökningar, så att de kan bevara sin kompetens och fortsätta ett aktivt regionalt näringspolitiskt arbete. Från centern har vi lagt fram förslag om att tillföra utvecklingsfonderna särskilda medel för satsningar i energioch miljöinvesteringar. Det anser vi vara nödvändigt med hänsyn till behovet av att stimulera företag med inriktning på ett offensivt energioch miljöarbete. Vi ser dagligen behov av att öka insatserna i miljöarbetet. Vi ser också att det är nödvändigt att genom en aktiv småföretagspolitik och en stimulerad teknikutveckling hitta teknik som hjälper till att lägga om vårt energisystem. Vi föreslår därför ett nytt anslag om 20 milj.kr. till den här typen av satsningar. Regeringen och industriministern föreslår, med stöd av utskottsmajoriteten, att anslaget till SIFU skall fördelas av industriverket. Med all respekt för industriverkets handläggare anser centern ändå att det är fel att göra SIFU till lydorgan under industriverket. I likhet med tidigare år bör därför anslaget till SIFU lämnas i form av ett särskilt anslag. Och vi föreslår att SIFU för nästa budgetår erhåller 12 milj.kr. Det är fel att, som regeringen vill, frånta riksdagen inflytande över medelstilldelningen till ett så viktigt organ som SIFU är. Hantverket och hantverksnäringarna är viktiga inslag i näringslivet, men får en mycket njugg behandling av regeringen. Den nuvarande ordningen för statens ekonomiska stöd till hantverket innebär enligt vårt sätt att se betydande nackdelar. Omvägen över industriverket är inte bra. Därför bör det näringspolitiska hantverksstödet lämnas direkt till hantverket och den centrala hantverksnämnden, i vilken företrädare för bl.a. SIND och SIFU ingår. Vissa branscher inom näringslivet har de senaste åren utsatts för betydande problem —- främst strukturproblem av olika slag. De olika s.k. branschprogrammen har därför varit viktiga och betydelsefulla. Centern anser att det behövs ytterligare resurser till dessa branschprogram. I första hand är det viktigt att det görs insatser inom den träbearbetande industrin. Behovet av sådana åtgärder har klarlagts i SIND:s treårsplan, och verket har också tagit upp ett belopp på 66 milj.kr. för ändamålet. Dess värre visar regeringen även här en snålhet i linje med sin snålhet mot utvecklingsfonderna. Utskottsmajoriteten är inne på samma snåla linje. Det anslag som regeringen vill tillföra de branschfrämjande åtgärderna är för lågt, och från centern vill vi öka på anslaget med 5 milj.kr., alltså samma belopp som mycket sakligt yrkats av industriverket. Ett mycket viktigt område förbigås nästan helt i den näringspolitiska propositionen. Det gäller avgiftsoch beskattningsfrågorna för småföretagen. Inte heller utskottets majoritet visar något större intresse för dessa viktiga frågor. I propositionen talas det nästan enbart om nya utredningar, nya överväganden och kommande bedömningar. Men det är inte nya utredningar, nya överväganden och kommande bedömningar som vi skall 53 vänta på. Utredningsmaterial finns, varför vi borde kunna gå från ord till | handling. Från centerns sida har vi föreslagit en mängd åtgärder för att förbättra kapitalbildningen och arbetsvilkoren för företagen, i första hand för småföretagen. Bl.a. har vi föreslagit: Visserligen behandlar inte näringsutskottet skattepolitiska frågor, men det är ändå viktigt att i det här sammanhanget ta upp dessa frågor. De avgör i hög grad villkoren för småföretagen och näringslivsklimatet. Jag vill ställa en direkt fråga till industriministern: När kan vi förvänta oss att regeringen lägger fram ett samlat åtgärdsprogram, som omfattar bättre skatteoch avgiftsvillkor för företagen, i första hand småföretagen? När får vi ett samlat paket på det här området? Fru talman! De näringspolitiska insatser som riksdag och regering gör måste anpassas efter de gränser som nödvändigheten av en god miljö ställer. Det finns ett nära samband mellan ekonomisk utveckling och ekologisk balans. En näringspolitik som inte tar hänsyn till kravet på en god miljö leder ofelbart till miljöskador som är svåra eller omöjliga att reparera och därmed till stora ekonomiska förluster. Det här är frågor som industriministern i sin proposition inte tillräckligt beaktat. Det är beklagligt och visar att regeringen ägnar mer intresse åt vinstmaximering i några få företag än åt en näringspolitik som värnar om miljön, småföretagen och regional balans. Vi menar att näringspolitiken måste kompletteras med ett miljömål. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i detta betänkande som undertecknats av centern.

Fru talman! Näringspolitiken står inför en ny situation. Det har att göra med att det blir alltmer uppenbart att det vi har kallat näringspolitik inte längre bara kan vara en näringspolitik man ser ur en begränsad, traditionell aspekt. Näring och produktion kan inte betraktas skilda från annat samhälleligt och mänskligt liv och dess nutida problem, och inte heller kan de betraktas som förutsättningen för allting annat. Den moderna industrialismen befinner sig i ett läge där på område efter område ett byte av system är nödvändigt, både i tänkandet och i praktiken. Den ekologiska krisen, samhällets sociala funktioner, frågan om demokratin och makten, om människors möjligheter att styra en alltmer destruktiv utveckling över i humanistiska banor är någonting som inte längre kan uteslutas från en seriös diskussion om ekonomi och näringspolitik. Därför är mycket av den traditionella diskussionen om näringspolitik otidsenlig i förhållande till vår tids problem. Man kant.o.m. notera direkta steg tillbaka i medvetande och politisk nivå. Det blir allt tydligare att framtiden kräver helhetssyn och sammanhang, men trots det finns på senare tid en stark tendens till att näringspolitiken isolerar sig i ett alltmer ensidigt kommersiellt perspektiv. Man får alltmer upp blicken för att externa effekter, effekter på hela samhället, av åtgärder och utveckling inom näringslivssektorn spelar en allt större roll, men samtidigt ökar fragmentiseringen och de kortsiktiga betraktelsesätten i den härskande diskussionen. Marknadsstörningarna i systemet tilltar, samtidigt som det förekommer en mycket verklighetsfrämmande idealisering av någon sorts teoretiskt idealtillstånd med automatiskt rörliga produktionsfaktorer. När icke-kommersiella faktorer blir alltmer betydelsefulla i samhället, blir synsätten i den näringspolitiska diskussionen alltmer ensidigt kommersiella. Vi tror för vår del att det är nödvändigt med ett nytt och mer allsidigt synsätt på näringspolitiken som en förutsättning för att arbetarrörelsen och de demokratiska institutionerna inte skall bli den kapitalistiska utvecklingens fångar. Till den inriktning vi anser nödvändig hör för det första att övervinna motsättningen mellan industrialism och ekologi, för det andra att bringa teknologi och strukturomvandling i överensstämmelse med folkflertalets behov och intressen och för det tredje att demokratisera näringslivet. I diskussionen refereras ofta till det man kallar marknadsekonomi, men i det borgerliga språkbruket definieras det begreppet felaktigt. Alla industriella samhällen, alla ekonomier där arbetsdelning och utbyte av arbetsresultat är genomgående, utgör marknadsekonomier. Marknadsekonomi är i princip oberoende av vilka inslag av styrning och planering som förekommer. Detta ändrar bara typen av marknadsekonomi. Marknadsekonomin är inte någon objektiv och anonym riktgivare för utvecklingen, för utvecklingen är alltid summan av ett antal beslut och ett antal förhållningssätt. De helt avgörande frågorna är: vem beslutar, och finns det något grepp om vart beslutens summa leder oss? Vi hävdar för vår del att näringspolitiken aldrig kan bidra till att lösa vår tids problem om den inte skapar ett grepp på utvecklingen och kan styra dess övergripande linje. Detta är också en grundläggande demokratifråga. Endera beslutar IBM, Volvo och finanskretsarna utan ått vare sig de själva eller vi andra vet hur helheten til syvende og sidst påverkas, eller också bestämmer landets demokratiska institutioner och den folkliga självstyrelsen vilket grundläggande innehåll och vilka huvudsakliga riktlinjer de menar skall prägla utvecklingen. Naturligtvis är ingen mänsklig makt oberoende nog att styra utvecklingen fritt. Inte heller en demokratisk folkmakt kan styra samhället tillbaka till passerade stadier eller framåt mot utopier, som saknar teknologisk och praktisk förankring. Men inom givna yttre ramar kan man välja kvalitativt olika alternativ. En nation är inte ett passivt offer för anonyma och okontrollerbara krafter — i så fall vore all näringspolitik överflödig, och de demokratiska institutionerna skulle förvandlas till tomma ekon av börslivet och EG-kommissionens åsikter. Vi hävdar att det är demokratins skyldighet att ha ett medvetet grepp om utvecklingens större linjer, en avsikt och ett ansvar inför vad som skall ske. Det moderna Sverige med sin höga integrationsgrad, sina folkrörelser och sina demokratiska institutioner äger förutsättningarna härför. Vi är också kritiska mot propositionens syn när det gäller tolkningen av exportens roll och därmed förknippade problem. Det är ju inte så att exporten under de senaste årtiondena — det kan man väl lugnt säga — sett efter den mera långsiktiga trenden skulle ha utvecklats ogynnsamt eller haft några speciella problem, utan den tillhör snarare de inslag i ekonomin som varit förhållandevis problemfria. Vi menar att det är oegentligt att värdera exportnäringar högre än andra verksamheter. En närings förmåga att bidra till nationens välstånd beror inte på om dess produkter avyttras utanför eller inom landet. Att hålla tillbaka den nationella ekonomiska basen och de offentliga verksamheterna med motivet att stödja de stora exportföretagen — som den nuvarande ekonomiska politiken går ut på — leder i längden till obalanser, bl.a. i form av otillräckliga investeringar. Överackumulationen av kapital blir så stor att den inhemska efterfrågebasen inte kan upprätthålla den. Den kan inte heller upprätthållas tillräckligt genom en tillväxt på den yttre marknaden. Detta är något som i sin tur försvårar villkoren för en skapande näringspolitik. Med dessa utgångspunkter får vi naturligtvis en något annan bild av näringspolitikens framtida inriktning än regeringen och i än högre grad de borgerliga. Även om man inte kan förutse eller planlägga en bestämd utveckling på enskilda produktområden, är det både möjligt och nödvändigt att ge utvecklingen i allmänhet en bestämd riktning och ett bestämt innehåll. Det är t.o.m. oundgängligt för att försvara landets industriella position och politiska handlingsutrymme. Industrisamhällena i världen står också inför viktiga vägval, som inte kan förbigås utan allvarliga framtida följder. Härav följer ett antal centrala riktlinjer för en kommande näringspolitik. 1. Den nationella självständigheten måste stärkas. De effektivitetsvinster som ligger i utnyttjandet av en mångsidig struktur måste tas till vara. I vissa nyckelsektorer inom industri och tjänsteproduktion måste avancerade positioner byggas upp för att motverka landets alltmer markerade satellitroll gentemot t.ex. Förenta Staterna. 2. Tillväxtmålen måste definieras och ges ett socialt innehåll. Nu kan det inte längre gälla tillväxt med mindre än att man också frågar hur och till vad. Huruvida tillväxt skall stimuleras på ett visst område avgörs inte bara av tillväxtmöjligheterna som sådana inom området utan av summan av verksamhetens externa effekter på hela ekonomin och samhället. Att prioritera sociala mål framför kommersiella blir då en nödvändighet. 3. De samhällsägda företagen, fondsystemen och de offentliga verksamheterna bör göras till ledande inslag i utvecklingen. Därigenom främjas alternativ till den privata storindustrins politik och lösningar, nya exportmöjligheter öppnas på bl.a. tjänsteområdet, och sociala och kulturella behov ges större tyngd i efterfrågan och produktion. 4. En klar prioritering bör ges åt produktion och teknik, som är ägnad att reducera miljöstörningar och minska den specifika råvaruoch energianvändningen. Här finns alltjämt ett avsevärt utrymme, både inom processindustri, anläggningsverksamhet och förädlingsindustri. Redan vid uppläggning av en produktion borde planering ske för återvinning och återcirkulation. Det är med rätta som infrastrukturens betydelse framhålls i propositionen, — Prot. 1986/87:130 något som borgerliga analyser vanligen mycket grovt försummar. Men man 25 maj 1987 får inte se infrastrukturen som huvudsakligen en service åt det privata näringslivet och den direkta produktionen. Infrastrukturen har ett egenvärde som en viktig stimulansfaktor för den tekniska utvecklingen i sig och för produktionen av utrustning och tjänster. Infrastrukturen avgör också, som bekant, i mycket hög grad den regionala utvecklingen. Till skillnad från många andra delar av ekonomin utmärker sig infrastrukturen speciellt för sina externa effekter, dvs. dess aktiviteter får kringeffekter, som ofta är mycket mer vittgående än verksamheten i sig. Detta gör att den måste betraktas som ett självständigt område med egna anspråk inom näringspolitiken. Slutligen, fru talman, en kommentar med anledning av diskussionen om de statliga företagen. Vi har naturligtvis varit kritiska till att, enligt vår mening, statens eget företagande alltför mycket anpassas till det kortsiktiga och ganska fragmentiserade tänkande som har gjort sig gällande inom det privata näringslivet. Vi tror att detta har varit till förfång för statsföretagsamheten. Statliga företag skall inte imitera de sämre sidorna av privatkapitalismen. I stället bör man på sikt försöka göra dem till alternativ i fråga om teknologins tillämpning och sociala innehåll, liksom beträffande t.ex. principer för företagsledning. Det sistnämda är inte minst viktigt i en situation, där de privata storföretagensledarskapsmetoder är utsatta för en kritisk internationell diskussion. Vi skulle vilja se ett program för den samlade statsföretagsektorn, där den med löntagarfondernas hjälp utvecklas till en sektor med en principiellt annan inriktning än den privata. Dess mål skall vara att bära fram en alternativ, självständig utveckling av teknologin. Den skall också utgöra en utmaning mot den privata sektorns auktoritära ledning och maktförhållanden genom tillämpning av demokratiska ledningsprinciper och kollektivt självstyre av sina anställda. En långsiktig samverkan bör utvecklas mellan olika delar av statsföretagsamheten med syfte att främja en gemensam strategi och en rättvis regional fördelning av resurser och utvecklingsinitiativ. Med dessa synpunkter, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer från vpk:s sida.
Fru talman! Jörn Svensson angrep marknadsekonomin, vilket i och för sig inte är något märkvärdigt, eftersom han är socialist och företrädare för planekonomiskt tänkande. Jag vill emellertid erinra om att marknadsekonomin som system torde vara det enda system som har lyckats göra det möjligt för människorna att under bevarande av frihet skapa ett större ekonomiskt välstånd. Därför tillämpas också systemet i västvärldens demokratier. Jörn Svensson försökte, om jag uppfattade honom rätt, att göra gällande att det är mycket svårt att förena marknadsekonomin med demokrati. Jag vill hävda motsatsen. Även i kommunistiska stater — i Jugoslavien, Ungern, ja t.o.m. i Sovjetunionen — tycks man nu vara mogen för en viss, om än ganska liten, privat företagsamhet. Såvitt jag förstår innebär detta ett avsteg från planekonomin. 57 Jag skulle vilja fråga vännen Jörn Svensson vad han tror det beror på att man i vissa socialistiska stater mer eller mindre överger planekonomin och anammar marknadsekonomin, inte helt och hållet men till en viss del. I dag kan man i Sovjetunionen exempelvis få starta ett mindre företag. Bara detta är ju en revolution i det tänkande som man demonstrerat i den stora staten under väldigt många år.

Fru talman! Jag har märkt att Erik Hovhammar gärna startar roande och intressanta diskussioner med mig om näringspolitiken. Nu angrep jag inte marknadsekonomin i detta fall. Jag hävdade att det finns olika typer av marknadsekonomi, att alla industriella ekonomier där det förekommer arbetsdelning och utbyte av arbetsprodukter är att beteckna som marknadsekonomier. DDR och Sovjetunionen är med den definitionen också marknadsekonomier, men de är naturligtvis styrda och reglerade på ett annat sätt och av andra krafter än krafterna inom en kapitalistisk ekonomi. Jag gör inte här någon jämförelse. Det fel som Erik Hovhammar begår vid analysen är det att han tror att marknadsekonomin på något sätt är friare i ett kapitalistiskt land än i en planekonomi. Det är inte alls på det sättet. Det är bara det att det är andra som styr. Styrmekanismerna grundar sig på andra förhållanden. Man kan säga att överskådligheten i en kapitalistisk ekonomi, summan av besluten som fattas och som styr det hela, är mindre överskådlig än den normalt bör vara i en planekonomi. Sedan finns det dåliga planekonomier, där det i alla fall är svåröverskådligt. Sedan stämmer inte heller välståndsidealiseringen: att kapitalistiska ideologier växer snabbare än planekonomier. Det är precis tvärtom. Planekonomierna har genomsnittligt växt totalt under efterkrigstiden, och även under senare år, snabbare än den kapitalistiska världens ekonomier. En marknadsekonomi som styrs av de stora företagens intressen har också visat sig leda till oerhörda klyftor inom världsekonomin, dvs. välståndet inom ett litet fåtal länder köps på bekostnad av utsugningen och armodet i andra delar av världen, som är exploaterade av de rika länderna. Nu förekommer det en hel del marknadsekonomi — det är ingenting nytt —i exempelvis de östeuropeiska länderna. I t.ex. Tyska demokratiska republiken fastställs inte vad en fabrik skall producera, utan mängden varor eller enheter som produceras är helt en fråga om vilka överenskommelser som görs med marknaden, dvs. grossistföretagen, som sedan skall föra produkterna vidare. Där finns alltså inga centrala planeringsmål för hur enskilda industriföretag eller kombinat skall förhålla sig den vägen. Det är däremot riktigt att det finns mera centralstyrda planekonomier. Marknadsekonomin har inte heller det minsta att göra med frågan om demokrati eller diktatur. Den mest extrema liberala marknadsekonomin finner man i militärdiktaturens Chile, så något sådant samband existerar inte. Det är en liberal myt, som så mycket annat.
Fru talman! Jörn Svensson är en mycket god förkunnare av den ideologi som han företräder. Han har också fått stor publicitet för vad han har anfört i de styckena, inte minst i dessa dagar. Han gör sig ändå skyldig till en viss sammanblandning av marknadsekonomi och planekonomi. Jag har mycket svårt att tänka mig att det system man har i DDR är ett marknadsekonomiskt system — måhända i socialistisk tappning, men det är inte vad jag anser är marknadsekonomi och marknadshushållning. Jag skulle återigen vilja ställa frågan: Vad tror Jörn Svensson det beror på att man i så många socialistiska länder mer och mer, även om inte i så stor utsträckning, har tagit det ena steget efter det andra som gör det möjligt för människor att etablera egna företag? Kan det möjligen bero på att man har funnit att effektiviteten i en sådan här kapitalistisk marknadsekonomi är betydligt högre än i en statlig ekonomi, modell planekonomi? Eller tror Jörn Svensson att det handlar om något annat? Denna tendens märks ju i allt fler socialistiska stater, vilket jag tycker är glädjande.

Fru talman! Näringsutskottet lär göra en resa till bl.a. DDR i höst, och jag kan redan nu rekommendera Erik Hovhammar att då särskilt titta på den ingalunda ointressanta småföretagspolitik som där förs.

Det är en utveckling som en planekonomi genomgår, och det ligger inte någon särskild avideologisering i detta. Vi skulle också, i denna roande diskussion om vad marknadsekonomi är och inte är, kunna vända på hela saken och kalla alla ekonomier för planekonomier. På samma sätt som det i DDR eller Sovjetunionen förekommer en central statlig planering från olika samhälleliga institutioner när det gäller ekonomins grundläggande utveckling i huvuddrag, förekommer det en planering i de stora moderna monopolföretagen på det privata området. Volvo och IBM är inga oplanerade företag som hattar hit eller dit beroende på tillfälliga, årliga svängningar i marknaden, utan de har en mycket långsiktig uppläggning för vilka produkter de skall satsa på, vilka marknader de skall koncentrera sig på eller bryta in på. Skillnaden är väl bara den att det i en kapitalistisk ekonomi med naturnödvändighet blir svårare att förutse summan av de olika besluten, eftersom det inte finns någon instans som sammanfattar dem och de olika delarna aldrig har någon information om vad andra delar beslutar.

Fru talman! I stort sett går det bra för den svenska industrin. Här i kammaren har belysts ett undantag, som utgörs av malmer och handelsstål, där allt mognare NIC-länder, med ofta subventionerade industrier, erbjuder en allt svårare konkurrens över världen. Målet för svensk politik är att hålla arbetslösheten nere. Det är ett självklart, socialt mål, eftersom arbetslöshet — detta att inte kunna fylla sin dag med meningsfullt innehåll — medför så många personliga katastrofer och tragedier som inte kan dämpas med vanliga, sociala skyddsnät. Därför godtar vi inte att konjunkturer regleras med sysselsättning. Det gör det särdeles svårt att bekämpa inflationen. Sveriges gynnsamma läge i världsekonomin börjar nu erkännas av de internationella konjunkturinstituten. Framgången beror naturligtvis på många faktorers medverkan, exempelvis ett aktivt näringsliv, en väl genomförd rationalisering, en lyckad struktur och ett välutbildat folk. Men det kan inte förnekas att en lyckad ekonomisk politik och en förnuftig och väl planerad industripolitik har haft en avgörande betydelse. Utvecklingen i världen kräver en allt hastigare och allt fullständigare anpassning. Därav följer en effektiv satsning på forskning och utveckling — forskning för att inte späda ut våra forskarmiljöer huvudsakligen på universitetsorter och utveckling regionaliserad på högskoleorter. Det behöver betonas nu, när forskning alltmer har blivit ett statusord bland kommunalråd. I framtidens industrier arbetar endast örer. Vad är då örer? Jo, på kontor är det projektörer, ingenjörer och administratörer, och på verkstadsgolvet är det operatörer, montörer och reparatörer. Ingen i framtidens industri kör traverser och telfrar — de kör sig själva. Ingen kör truckar — de går själva. Ingen sopar golvet — det gör självgående automater. Av alla örerna krävs minst det tvååriga gymnasiets tekniska gren — som bör bli treårig med invarvad praktik. För att vi inte skall få ett de äldres proletariat krävs en fullständigt utbyggd vuxenutbildning och en omvärdering av det praktiska arbetet. Envar inser härav att statsmakterna — riksdag och regering — för goda beslut behöver en tillförlitlig och långsiktig planering. Allt påtagligare och hastigare förändringar i statsapparatens förutsättningar är orsaken till att kraven på tillförlitlig planering skärps. Hos en del konservativa politiker är planering ett fult ord. De sätter likhetstecken med socialistisk planhushållning av öststatsmodell. De ser i samhällets planering en fara för marknadskrafterna att spela fritt. Men samtidigt erkänner de planeringen genom att i efterhand ropa på den. När det t.ex. saknas bostäder i Stockholm, på grund av den snabba industriutvecklingen, frågar de: Hur har man planerat? Det blir allt svårare att planera för en industripolitik. Den korta mandatperioden för riksdagen och regeringen är en svårighet härvidlag. Allvarligast är dock att ingen kan bistå med helt tillförlitligt underlag. Ekonomernas prognoser överensstämmer sällan med varandra — det hör tydligen till vetenskapens natur. Industrin själv tycks få allt sämre möjlighe ter att bedöma även den närmaste framtiden. Några skäl härtill kan nämnas. Industriägande finansbolag och investmentbolag har nu funnit att aktieportföljer är så lönsamma, att när motsvarande lönsamhetskrav ställs på industrin tvingas denna därmed till stora neddragningar eller till att upphöra. Det har drabbat en så genomsvensk verksamhet som den privata gruvnäringen. Vad kan göras åt detta? Det har motionerats om att handeln med värdepapper skulle beskattas mer. Möjligen kan det bli nödvändigt att överväga en sådan utveckling, eftersom målet för samhället är industriell sysselsättning och handeln med värdepapper inte ger någon sysselsättning alls. En annan väg är, som vi här föreslår, att staten med normalare lönsamhetskrav fortsätter att engagera sig i industrin. De stora handelsblocken USA, EG och Japan driver sin frihandelspolitik med ord, medan det i verkligheten förekommer öppna och dolda statssubventioner och mer eller mindre konstlade handelshinder. Sådana handelshinder drabbar svensk stålindustri. De subventioner — öppna och dolda — som i konkurrentländer ges till varvsindustrin har gjort att denna näring till stora delar har upphört hos oss. Den utvecklingen blev omöjlig för de privata företagen. För att förhoppningsvis göra avvecklingen jämnare fick staten gå in. Nu uttalar sig privatfrälsta om den omöjliga, statliga varvspolitiken, som emellertid då var den enda möjliga. Främmande länders oblyga subventionspolitik drabbar den jordbruksberoende industrin. Svenskt jordbruk — inom vissa områden främst i världen — slåss hårt med en omöjlig konkurrens, inte från andra länders jordbruk, som vi skulle klara, utan från andra länders statssubventioner. Kampen mellan de stora handelsblocken USA och EG, men också Japan, påverkar valutamarknaden. För USA, nu världens mest skuldsatta land, blir dollarkursen gentemot andra länder allt känsligare och allt svårare att påverka. En liten ändring i dollarkursen ger stora efterverkningar för svensk industri. Kursfallet är ju ett av skälen till oron inom SSAB. Svensk industri går bra just nu. Starten med devalveringen 1982 har gett ett gott utgångsläge. På många områden, där våra konkurrentländer inte längre har råd eller förmåga att ta sig ur gamla nedgångna produktionsenheter, står vi nu rationaliserade och väl rustade. Sådana områden är pappers, ståloch bilindustrin, för att nämna några exempel. För att vidareutveckla vårt läge behöver vi nu planera inför 90-talet. Som en utgångspunkt härför är den proposition som vi nu diskuterar väl avvägd. Ett genomgående tema i propositionen är att näringslivsutvecklingen undergår en fortsatt snabb strukturomvandling. Alla branscher som förekommer utvecklas starkt på ett internationellt plan. De mål och riktlinjer för industripolitiken som lades fast år 1982 preciseras och utvecklas i propositionen. Den svenska industrioch tjänstesektorn har långsiktigt förlorat marknadsandelar, även om läget har förbättrats på senare år. Konkurrenskraften skall kunna stärkas och därvid är det viktigt att svenska företag på bred bas deltar i internationell teknikutveckling samt att kvalitetsoch servicenivån höjs. Fördelar med ny produktionsteknik bör utnyttjas. Mikroelektronik och informationsteknik är sådana områden. Den inhemska pris och kostnadsutvecklingen har en nivå som i första hand dikteras av våra främsta konkurrentländer. Det ger ett tryck på en snabbare strukturomvandling, sägs det i propositionen. Näringspolitikens långsiktiga huvuduppgift kan fördelas på tre delmål: En effektivare produktionsapparat, en mångsidig industrioch tjänstesektor samt produkter med högt förädlingsvärde i form av teknologi eller kunskapsinnehåll skall ha en stor andel. Näringspolitikens medel föreslås vara att neddragningen av defensiva stöd fullföljs och att ekonomiska stimulanser inriktas mot teknikutveckling och småföretagsutveckling. Såväl generella som selektiva insatser måste man förfoga över. Strategin bör vara mångsidig. Tio insatsområden nämns, varav nio behandlas i näringsutskottsbetänkandet. De ekonomisk-politiska ramarna måste förbättras. En kommitté arbetar med en översyn av företagsbeskattningen. Det statliga exportkreditfinansieringssystemet och Sveriges investeringsbank har omprövats under senare år. Infrastrukturen för vår internationella konkurrenskraft måste noga följas. Avregleringar och förenklingar måste föras vidare. Stöd till krisdrabbade företag hanteras normalt inom ramen för befintliga närings-, regionaloch arbetsmarknadspolitiska organ och under medverkan från näringslivet, fackliga organisationer samt lokala och regionala intressenter. I undantagsfall kan särskilda statliga insatser bli nödvändiga. De internationella investeringarna har ökat mycket kraftigt under senare år. En sjätte punkt handlar om att åtgärder för teknisk forskning och utveckling måste befrämjas på informationsteknikens område. Där ser man nu ett nytt treårsprogram växa fram. Inom området småföretagsutveckling vill man stimulera nyföretagandet och undanröja hinder för småföretag med expansionsmöjligheter. Man vill förbättra rådgivning, fördjupad utbildning och riskfinansiering. De två sista områdena gäller utvecklingsinsatser inom vissa branscher samt utredningsoch samrådsverksamheten. Christer Eirefelt har antytt att denna proposition inte var särskilt innehållsrik. Jag ville göra detta lilla utdrag för att poängtera att den verkligen är innehållsrik. I tjugo år — jag tror att vi snart kan fira jubileum — har Erik Hovhammar och jag diskuterat småföretagspolitik här i kammaren och på olika andra ställen. Erik Hovhammar är en betydelsefull kanal för småföretagspolitiken genom sin ställning som förbundsordförande. Under alla dessa tjugo år har Erik Hovhammar talat om blanketter och skatter. Under senare år har det kommit till ett par faktorer. Det ena är löntagarfonderna och det senaste privatiseringen av vården. Det var tur att löntagarfonderna kom till, för annars hade vi, sanningen att säga Erik Hovhammar, blivit litet långrandiga vid det här laget. Att Erik Hovhammar uppehåller sig så mycket vid skatterna kan man följaktligen gissa är ett tecken på att han är nöjd med den direkta näringspolitiken. Christer Eirefelt går på ungefär samma linje. Han talar också om skatterna och hävdar att näringsutskottets ordförande — vad nu han har med saken att göra — skulle engagera sig i en förändring av skatterna. Det är naturligtvis min uppgift att arbeta precis tvärtemot. Vi skall försöka att renodlat hålla näringsutskottet till den uppgift det har och ägna så stor energi som möjligt åt den. Vi har som bekant, herr vice ordförande i utskottet, icke skatterna som uppgift. Per-Ola Eriksson talar också om skatter. Dessa opponenter talar om skatter och bygger upp någon sorts spökbild omkring socialdemokraterna som om de vore arga på småföretagsamhet, hade en övertro på staten osv. Det är en spökbild som saknar motsvarighet i verkligheten och är väl ett tecken på att man inte har så mycket att erinra emot den proposition som föreligger, i den näringspolitiska delen, alltså den som handlar om industripolitiken. Detta kan industriministern ta åt sig som beröm. Propositionen är uppenbarligen väl avvägd. Studerar man'reservationerna finner man att flertalet av dem talar emot varandra. De går parvis i var sin riktning. Reservation nr 1 av moderater och folkpartister vill ha marknadsekonomi. I nr 3 vill centern ha social marknadsekonomi, vad nu det är. Det vore tacksamt om Per-Ola Eriksson ville utveckla det begreppet. Hur kan en marknadsekonomi vara social? Med vilka styrmedel görs en marknadsekonomi social? Vpk vill ha nationell självständighet, som vi hörde Jörn Svensson tala om nyss. Reservationerna 4 och 5 handlar om förstatligande av läkemedelsindustrin. Moderater, folkparti och center vill inte ha något förstatligande. De vill inte att vi skall försämra konkurrensen, och de tycker att kontrollen är bra som den är. Vpk vill däremot förstatliga för bättre kontroll. Reservationerna 7 och 8 gäller fortsatt avreglering. Moderater, folkparti och center vill avreglera för bättre utrikeshandel, medan vpk tycker att utländska krav inte får leda till urholkning av säkerhet och miljö. I reservationerna 12 och 13 vill centern att hänsyn vid industrikriser skall tas till hur regionen tidigare har drabbats, medan vpk vill att vi skall satsa på utveckling och förnyelse i stället. Reservationerna 15 och 16 handlar om investeringar i utlandet. Här vill moderaterna och folkpartiet inte ha några överläggningar mellan staten och storföretagsamheten, medan vpk vill ha en hårdare styrning. I reservationerna 17 och 18 vill moderaterna och folkpartiet begränsa restriktionerna för ett friare förvärv av företag, medan vpk vill ha en restriktivare linje när det gäller utländska förvärv av företag i Sverige. I reservationerna 19 coh 20 har moderater och folkpartister krav på liberalisering när det gäller företagsförvärvslagen, medan vpk menar att företag och myndigheter bör ägas av personer bosatta i landet. Fru talman! Jag har en lista till, men mina femton minuter börjar lida mot sitt slut. Jag ville bara med denna lista visa hur reservationerna går emot varandra. Det är ett belägg för att utskottsbetänkandet har hamnat mitt emellan och följaktligen får betraktas som väl avvägt när det tillstyrker propositionen. Jag har en hel del andra reservationer som jag också skulle ha velat kommentera, men det tillåter icke tiden, om jag skall vara så vänlig mot kammaren att jag försöker hålla den. Vi kanske kan återkomma till. dem.

Fru talman! Nils Erik Wååg, det var inte jag som sade att propositionen inte var innehållsrik. Innehållsrik är den sannerligen om man bara ser till ordens, meningarnas och sidornas antal. Däremot sade jag att den är motsägelsefull, och det tycker jag också understryks av vad utskottets ordförande nu sade. Några spridda kommentarer om propositionen. Jag tycker inte att det finns anledning att förtiga de positiva inslag som finns när det gäller förutsättningarna för vårt näringsliv. Det tycker jag inte att näringslivets folk heller skall göra, och inte heller vi politiker. Men det finns ju också en annan sanning som det är lika felaktigt att försöka glömma, t.ex. att vi hela tiden tappar marknadsandelar. Det allvarliga med den socialdemokratiska politik som nu förs, och som aviseras också för 90-talet, är att man riskerar att inte kunna utnyttja de fördelar som vi har nu. Man nonchalerar t.ex. kraven på stabila spelregler, och jag tror att de är oerhört viktiga i den diskussion som förs inom företagen om huruvida man skall investera eller «inte, köpa nya maskiner eller inte, se till att företaget går över i nästa generation eller inte. Man vägrar att släppa investeringsfonderna fria. Det är inte särskilt logiskt att man i ena stunden kritiserar småföretagen för att de investerar för dåligt och sedan inte ger dem möjlighet att använda sina egna pengar till maskininvesteringar. Ni inser tydligen att skatten på det arbetande kapitalet är en viktig hämmande faktor för investeringarna men låter ändå bli att ändra på det. Det var därför jag frågade Nils Erik Wååg om hans inställning. Det här är en fråga som ständigt kommer upp ute på företagen. Anledningen till att jag frågade var naturligtvis att det finns signaler inom socialdemokraterna och inom regeringen om att den frågan är viktig och att man borde göra något åt förhållandet. Här tror jag att utskottets ordförande skulle kunna göra en insats. En annan hämmande faktor är byråkrati och krångel. Arbetet på den kanten går synnerligen långsamt, och ibland undrar man om det händer någonting över huvud taget. Uppenbarligen inser ni att det är viktigt att sänka marginalskatterna, men ni gör ingenting. Däremot höjer ni arbetsgivaravgiften samtidigt som ni säger att vi måste komma till rätta med kostnadsutvecklingen. Detta visar att det finns innehåll i propositionen, men det finns också hela tiden en motsägelse mellan vad som skrivs i propositionen och vad som verkligen sker.

Fru talman! Näringsutskottets värderade ordförande hade vänligheten att recensera de olika reservationerna och ställa dem mot varandra. Han gjorde det på ett så avspänt sätt att det kanske vore fel att dra i gång någon större debatt just nu. Men när Nils Erik Wååg inledde med att säga hur bra det går för svensk industri var det intressant, därför att han övergick till att tala om skogsindustrin och stålindustrin som genomgått en ganska stor strukturomvandling och nu har ordentligt på fötterna. Vad han sade var egentligen ett beröm till Nils G. Åsling, som under sin tid som industriminister tog tag i strukturfrågorna i stålindustrin och skogsindustrin. Jag vill, fru talman, å Nils G. Åslings vägnar tacka för de berömmande ord Nils Erik Wååg riktade till Nils G. Åsling. Nils Erik Wååg tog sedan upp frågan om forskning och utbildning, och det är två väsentliga delar i näringspolitiken. Jag har ingenting att invända mot vad utskottets ordförande säger om forskningens betydelse och anpassningen av utbildning och forskning till de behov som näringslivet har. Men från det ställningstagande och uttalande som utskottets ordförande gör till ställningstagandet då det gäller stöd till teknikbaserade småföretag är steget långt. Rimligt hade varit att socialdemokraterna med Nils Erik Wååg i spetsen hade medverkat till att behålla forskningsbidraget till de teknikbaserade småföretagen. Det är en stödform som bevisligen varit till stor nytta och som också har utnyttjats väl av företagen. En del som det hade varit väsentligt att utveckla är stödet till branschfrämjande åtgärder, framför allt till skogsindustrin och träbearbetningsindustrin. Här finns många sysselsättningstillfällen att hämta om man gör en ordentlig satsning på den typen av verksamhet, precis på samma sätt som man gjort inom tekoindustrin, glasindustrin osv. Nils Erik Wååg behandlade sedan investmentbolagen och aktieportföljsförvaltningen. Vi måste komma till rätta med den koncentration som har skett i näringslivet, där det viktigaste och förmånligaste är att förvalta aktier. Jag vill efterlysa sådana åtgärdsförslag som Nils Erik Wååg är beredd att medverka till för att förhindra att ägarkoncentrationen fortsätter till förfång för småföretagen. Det går inte, som Nils Erik Wååg säger att engagera staten mera. Med ett statligt engagemang kommer man inte till rätta med dessa problem. Det kan möjligen bidra till en lösning, men jag tror att vi behöver andra åtgärder än dem Nils Erik Wååg redovisade.

Fru talman! Jag har haft nöjet att debattera med utskottets ordförande Nils Erik Wååg, vilket också han nämnde, under en lång följd av år. Det har på det hela taget varit mycket stimulerande debatter, både här i kammaren, i utskottet och på många håll runt om i Sverige. Den här gången talade Nils Erik Wååg om vad regeringen har gjort för småföretagen, och det var ju en rätt stor katalog som innehöll mycket. Det var subventioner hit och subventioner dit. Men han nämnde inte ett enda ord om vad både jag och andra talare tagit upp, nämligen alla de skatter som läggs speciellt på småföretagen. Vi får den 1 januari en ny arbetsgivaravgift, som slår mycket hårt på just den kategorin företag. Vi har, som nämnts här, arvsoch förmögenhetsskatterna, skatt på arbetande kapital i företag osv. Inte ett enda ord nämndes om detta, och jag tycker det vore anledning att något komma tillbaka till det, måhända i nästa replik. Här talas om planering. Ja, visst skall politikerna planera för sin egen verksamhet så att de bättre kan sköta sitt arbete. Det är en riktig planering. Den planhushållning och politiska styrning som vi moderater kritiserar är när staten planerar för andra, dvs. när man försöker styra dem som vill ta egna initiativ och eget ansvar. Det är med andra ord ingreppen i näringspolitiken som vi vänder oss emot, och det tycker jag att också vännen Wååg borde ha förstått efter alla dessa år. Slutligen om löntagarfonderna. De är ju ett exempel på facklig och statlig styrning av en verksamhet som vi tycker kan planeras och skötas bättre av andra. Det finns tydliga belägg för det.

Fru talman! Låt mig först ta upp ett par saker som jag inte hann med i min första replik. Nils Erik Wååg talade om svårigheten att planera och om att underlaget blir allt mer svårhanterligt. Det är naturligtvis riktigt, och det talar i en mycket bestämd riktning, nämligen för att vi som politiker skall undvika detaljstyrning. Vår uppgift är att skapa bra förutsättningar för den planering som sker bäst ute i företagen. Vi stör på olika sätt signalsystemet, som jag har talat om, mellan köpare och säljare genom att hela tiden gå in och reglera, genom att tro att vi måste styra investeringarna, genom att tro att vi i stort sett måste tala om vad kunderna skall köpa och när de skall göra det. Någon har sagt att modeordet prognostisera egentligen bara är ett annat ord för att göra en kvalificerad gissning — så är det naturligtvis. Nils Erik Wååg berörde också orsakerna till att det i dag går förhållandevis bra för svenskt näringsliv men glömde naturligtvis att tala om att den internationella utvecklingen i hög grad inverkat. Jag tänker då på sådana faktorer som sänkt oljepris, låg internationell inflation och ränta, sänkt dollarkurs, osv. Nils Erik Wååg talade också om målet att hålla arbetslösheten nere. Det — Prot. 1986/87:130 har alltid för oss varit det absolut viktigaste målet. Under den icke 25 maj 1987 socialistiska regeringstiden och under folkpartiledning i departementet prioriterade vi det mycket högt. Man kan inte med bästa vilja i världen säga att den nuvarande regeringen har lyckats lika bra, trots betydligt bättre förutsättningar än vad vi då hade. Nils Erik Wååg tycker att det är märkvärdigt att vi hela tiden kommer tillbaka till skattefrågorna. Men det är självklart att vi inte kan underlåta att diskutera ett område, som är så oerhört centralt för företagen när det gäller näringspolitiken, även om de frågorna inte direkt ligger på vårt bord. De diskuteras också både i propositionen och i näringsutskottets betänkande.

Fru talman! Jag ställde några frågor till Nils Erik Wååg, men han besvarade dem inte i sin replik; om det berodde på tidsbrist eller någonting annat lämnar jag därhän. Jag upprepar dem. En fråga gällde maktkoncentrationen. Hur vill Nils Erik Wååg och socialdemokraterna i näringsutskottet komma till rätta med maktkoncentrationen och ägarkoncentrationen i näringslivet? Är det genom ett statligt engagemang i näringslivet, som Nils Erik Wååg talade om? Om jag har förstått det rätt är i så fall näringsutskottets ordförande och industriministern på olika våglängd; industriministern medverkar ju till en utförsäljning av delar av statens ägarengagemang — det har jag ingenting emot — medan Nils Erik Wååg i stället talade om att det kanske skulle behöva förbättras. Jag tycker det skulle vara intressant att höra näringsutskottets talesman motivera varför just forskningsbidragen till småföretagen skall tas bort; han talade i sitt inledningsanförande just om vikten av att satsa på forskning och utvecklingsarbete. Det skall utgöra grogrunden för framtidstron i småföretagen och kunna ge nya arbetstillfällen.
Fru talman! Vi skall i det här sammanhanget inte prata så mycket om skatter, säger utskottets ordförande. Men som utskottets vice ordförande nyss sade hör skatterna direkt ihop med näringspolitiken och naturligtvis också med möjligheten för företagen att få en hygglig tillväxt. Jag vill fråga: Kan det vara riktigt att skatteplanering, som blivit ett populärt ord, anses betydligt lönsammare än produktivt arbete och investeringar i produktionen? Det är faktiskt så i dag. I många större företag är i dag — det har tydligt markerats — finansförvaltningen den lönsammaste grenen i verksamheten. Den skattepolitik som socialdemokraterna för leder till en ökad maktkoncentration med förmånliga skatteregler för exempelvis försäkringsbolagen, löntagarfonderna och AP-fonderna, som blir allt större ägare och får alltmer att säja till om. Kan en sådan skattepolitik vara gynnsam för de mindre företagen, som ni talar så vackert om? Det skulle vara intressant att få veta, om den politik som leder till ökad maktkoncentration, bl.a. inom de företagsformer som jag nyss nämnde, är förenlig med talet om att föra en småföretagsvänlig politik. Det tillhör i alla fall näringsutskottets område.

Fru talman! Det är nu tre år sedan regeringen presenterade propositionen om industriell tillväxt och förnyelse, den s.k. förnyelsepropositionen. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att vi i Sverige därefter har haft en period av god tillväxt och förnyelse i näringslivet. Den positiva utvecklingen finns utförligt dokumenterad i årets näringspolitiska proposition, men också i OECD-granskningar, i en omfattande analys från det välkända Brooking-institutet och många fler genomgångar av den svenska ekonomin. Alla pekar de på att det svenska näringslivet genomgått en snabb och positiv förändring. Enligt samstämmiga rapporter har produktionstillväxten varit hög, inflationen bringats ned och exporten ökat. Våra utländska bedömare har med viss förvåning och inte så liten beundran kunnat konstatera att denna positiva utveckling har åstadkommits parallellt med ett vaktslående om den generella välfärdspolitiken och en kraftig minskning av arbetslösheten. Vi har mött svåra problem inom varvsindustrin, stålindustrin, gruvindustrin och delar av den skogsbaserade industrin. Som alla väl känner till har också omfattande förändringar ägt rum. Särskilda insatser i Bergslagen, Uddevalla och Malmö samt stora generella insatser inom ramen för regionalpolitiken har gjorts för att lindra verkningarna av den snabba omstruktureringen. Våra internationella bedömare ger oss mycket beröm för allt vi har åstadkommit. Vi har lyckats bra med att omstrukturera utan att människor och orter — som skett i många andra länder — drabbats orimligt hårt. Genom arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser har de utsatta orterna och människorna getts en ny framtid. Fru talman! Det är i denna positiva och konstruktiva anda som regeringen presenterat propositionen med riktlinjer och förslag för ”Näringspolitik inför 90-talet”. Det är i detta gynnsamma näringslivsklimat som grunden för ett framtida, långsiktigt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv skall läggas. Innan jag kommenterar regeringens näringslivspolitiska proposition vill jag dock peka på ett orosmoln. I OECD:s dokument, i Brooking-rapporten och i regeringens egna bedömningar har de positiva bedömningarna kompletterats med ett kraftigt varingstecken: den snabba inhemska kostnadsutvecklingen! Vår inhemska konstnadsstegring är väsentligt snabbare än våra konkurrentländers. Om denna utveckling fortsätter, riskerar vi att åter hamna i ett läge med försämrad konkurrenskraft och förlorade marknadsandelar, ökat tryck på strukturomvandling och växande arbetslöshet. I min bedömning av utvecklingen inför 1990-talet har jag utgått ifrån att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar för kostnadsutvecklingen i det svenska näringslivet. Det är utifrån antagandet att parterna skall kunna skapa en sådan allmänt godtagbar ekonomisk situation som regeringen har dragit upp riktlinjerna för näringspolitiken. Syftet är att genom en offensiv näringspolitik åstadkomma en fortsatt god, långsiktig tillväxt genom att främja förnyelse och omvandling inom industrioch tjänstesektorn. I propositionen om ”Näringspolitik inför 90-talet” har regeringen anlagt ett brett perspektiv på näringslivsfrågorna. Vid de kontakter som regeringen har med stora och små företag samt med de fackliga organsationerna inom alla näringar, diskuteras aldrig möjligheterna och problemen isolerade från varandra. Utbildningsfrågor, transporter, skatter, krångel, teknikutveckling m.m. sätts in i ett större näringspolitiskt sammanhang. I näringslivet talar man inte heller om gränser mellan industrioch tjänsteföretag. Alla delar av näringslivet har samma betydelse för att skapa en god inhemsk och internationell konkurrenskraft. Mot denna bakgrund har det varit naturligt att i den näringspolitiska propositionen ta upp skatter, finansiering, utbildning, energi, transporter m.m., även om dessa områden ligger utanför industridepartementets direkta ansvarsområde. Det finns helt säkert fler områden som har betydelse för näringspolitiken och fler områden som påverkar näringspolitiken i framtiden. Jag har också med intresse och sympati lyssnat på de olika partiernas näringspolitiska talesmän här i dag, och de har gett uttryck för detta i sina inlägg. Det gäller inte minst Jörn Svensson. Regeringen vill således samlat ge riksdagen sin syn på hur dessa områden inverkar på näringslivets tillväxt och förnyelse och på vilket sätt regeringen tar hänsyn till näringslivets behov, när förslag inom dessa områden utformas. Detta bredare perspektiv markeras vidare av att regeringen valt att tala om näringspolitik i stället för som tidigare industripolitik. Härvid markeras tjänstenäringarnas stora betydelse. Regeringen har i detta breda perspektiv klarlagt vilka vägval som gjorts inom flera viktiga näringspolitiska områden. Valet mellan planering och marknadsstyrning är en genomgående fråga i propositionen. I den tredje vägens politik fattas besluten ute i företagen, nära kunder och producenter. Ett decentraliserat beslutsfattande har i de flesta fall avgörande fördelar framför en mer central planering. Men när marknaden inte fungerar, har regeringen aldrig tvekat att ingripa. Detta är en inställning som vi inte viker ifrån. Regeringen föreslår riktlinjer för det framtida handlandet, när orter och regioner drabbas av nedläggningar och sysselsättningsproblem. Här är det svåra valet mellan planering och marknad särskilt påtagligt. Regeringen är fast besluten att inte subventionera långsiktigt olönsam produktion. 1970 talets miljardrullning får inte upprepas. När orter drabbas och jobben hotas är principen den att man i första hand skall lita till de befintliga arbetsmarknadsoch regionalpolitiska medlen. I särskilt besvärliga fall kan ytterligare insatser sättas in för att främja orten och stödja de människor som drabbas. Oberoende av hur krisen möts är det för en socialdemokratisk regering självklart att ingen anställd eller ort skall lämnas utan åtgärder! Vi har under dessa år visat att vi menar allvar med detta åtagande. En viktig fråga för Sverige som industriland är valet mellan ett internationellt beroende och en nationell självständighet. Sverige säljer hälften av industriproduktionen på export, och ca 320 000 personer är anställda-i svenska företag utomlands. Ungefär 100 000 anställda finns i utlandsägda företag i Sverige. Denna påtagliga internationella inriktning av det svenska näringslivet har i hög grad bidragit till en gynnsam utveckling av den svenska industriproduktionen och den svenska industrins förmåga att betala höga reallöner i Sverige. Men ett internationellt beroende har avigsidor. Regeringen har i propositionen noga diskuterat föroch nackdelar. Svenska företags investeringar utomlands skall vaksamt följas genom direkta kontakter med berörda företag och genom en utvecklad statistik. Genom förvärvslagstiftningen, som utförligt beskrivs i propositionen, kommer regeringen även framgent att i varje enskilt fall ha möjlighet att granska utförsäljningar. I dagsläget finns ingen anledning att ensidigt betrakta internationaliseringen av det svenska näringslivet som ett problem. I propositionen slår regeringen fast att handlingsberedskapen inför förändringar i negativ riktning bibehålls, samtidigt som vissa förslag till förenklingar presenteras. Även när det gäller avregleringsarbetet står regeringen inför avvägningsproblem. Den s.k. normgruppen har arbetat helhjärtat för att få till stånd förenklingar. Hela den offentliga sektorn präglas i dag av en ambition att förenkla och avreglera. Betydande framsteg har uppnåtts i detta arbete inom t.ex. valutaregleringen, transportnäringen och glädjande nog också inom näringspolitikens område, där vissa stöd avskaffats och regler gjorts enklare, Förenklingsarbetet drivs vidare med oförminskad ambition. Men jag vill påpeka att förenklingsoch avregleringsambitionen aldrig får sättas före säkerhet, hälsa och miljö! En av de viktigaste bitarna av näringspolitiken är nyföretagandet och småföretagsutvecklingen. När marknaden inte förmår skapa tillräckligt goda villkor för nystartande och teknikutveckling, tvekar inte regeringen att gå in med insatser. Jag kan instämma i det Erik Hovhammar sade om småföretagens betydelse för vår ekonomi och vårt land. Regeringens linje är att småföretagandet skall uppmuntras! Flertalet av näringspolitikens frågor berör på ett eller annat sätt småföretagen. Avreglering, utbildning, transporter, finansiering — alla påverkar de småföretagarens vardag. De regionala utvecklingsfonderna fortsätter sin framgångsrika verksamhet med starta-eget-kurser. Jag hoppas också att vi skall få se mera av kvinnligt företagande, ungdomskooperativ, innovationsföretag och nya idéer, som föder nya företag. Ett högt nyföretagande tillhör det viktigaste för ett industriland som Sverige. Därför är det mycket glädjande att vi i dag har ett högt nyföretagande i vårt land. Under tre år har det bildats 60 000 nya småföretag, och det är ett rekord som vi alla bör vara belåtna med. Skatterna är alltid en viktig fråga. Här tvingas regeringen till en avvägning mellan fördelningspolitiska och mera snävt ekonomiska motiv. Det är den nuvarande regeringen inte ensam om att göra. När en regering förra gången lade fram omfattande förslag på det området, konstaterade den då sittande folkpartiregeringen att de fördelningspolitiska argumenten fick ta över de argument som man hade kunnat redovisa för en sänkning av skattesatserna i förmögenhetsbeskattningen för småföretagarna. Man insåg på folkpartihåll, när man satt i regeringsställning, att det här inte var någon enkel fråga utan att det var en avvägning mellan fördelningspolitik och snävt ekonomiska motiv. Företagsbeskattningskommittén har till uppgift att bl.a. ta fram ytterligare underlag i just beskattningsfrågorna för småföretagen. Om förhållandena skulle visa sig sådana att nyföretagande och expansion hämmas, kommer regeringen att ingripa! I dagsläget är situationen i näringslivet god. Den säkraste indikationen på detta kommer från företagarna själva. Det gäller inte minst småföretagarna. I den s.k. Företagsbarometern ger landets småföretagare uttryck för en glädjande optimism. Sedan 1984 har de exporterande småföretagen utvecklats positivt. Men nu ser även de riktigt små, hemmamarknadsinriktade företagen ljust på framtiden. Framtidstron är så stark, att problemet för dagen tycks vara en brist på arbetskraft! Om vi ser till småföretagarnas egna bedömningar, som överensstämmer med regeringens analyser, står det klart att regeringen i dagsläget lyckats väl i avvägningarna mellan fördelningspolitiska och snävt ekonomiska mål. Men arbetet på småföretagsområdet fortsätter. Det som är bra kan bli ännu bättre! Småföretagen har en stor betydelse i Sveriges ekonomi och näringsliv. Småföretagen är framgångsrika i vårt land i dag. Det säger de ju också själva. Jag vill gärna tillägga, fru talman, att när jag har lyssnat på Erik Hovhammar, Christer Eirefelt och Per-Ola Eriksson just på avsnittet småföretag, undrar jag om vi inte har två utvecklingar i landet, en som de tre borgerliga företrädarna tecknar och en utveckling som överensstämmer med verkligheten. Jag känner inte igen utvecklingen i Sverige i de borgerligas beskrivningar av näringslivet och företagsamheten i dag. En mycket stor satsning görs inom ramen för det s.k. informationsteknologiprogrammet. Totalt föreslås ca 600 milj.kr. Regeringen förväntar att näringslivet skjuter till nästan lika mycket för att främja utveckling av ny teknik inom informationsteknologiområdet. Det betyder att det nya programmet, som riksdagen i dag skall anta, omfattar satsningar på över 1,1 miljard kronor. Det är ingen liten summa, som nu satsas på informationsteknologin i Sverige. Till detta kommer STU:s ordinarie anslag på 2,3 miljarder kronor i stöd till teknisk forskning och utveckling. Detta är en avsevärd reell förstärkning av STU:s resurser och möjligheter som regeringen har gett i propositionen. Vi gör alltså nu en stor satsning på teknisk forskning och utveckling. Teknikpolitiken utgör i dag något av en spjutspets i den offensiva näringspolitiken. Här har vi, menar jag, knappast något val. En fortsatt god internationell konkurrenskraft förutsätter en väl utvecklad förmåga att utnyttja den nya tekniken. Svensk industri har också visat, att den nya tekniken kan tas i bruk för att utveckla miljövänliga energisystem, tillverka medicinska produkter, produkter för rening av luft, och mycket mer. Jag vill gärna ge en eloge till svensk industri, till de anställda, till företagsledarna, till forskare och tekniker för den goda lyhördhet de visat för att utveckla och förnya, för att visa att den nya tekniken ger oss möjligheter. Men, fru talman, vi har problem också i svenskt näringsliv. Allt går inte som på räls. Himlen är inte molnfri. Jag har redan pekat på den snabba inhemska kostnadsutvecklingen. Vi har brist på tekniker, och brist på kvalificerade yrkesarbetare, och den regionala obalansen är på väg att bli ett flaskhalsproblem för tillväxt och industriell utveckling. Men jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på ett fenomen som jag ser som ett allvarligt problem i svenskt näringsliv och det är de s.k. klipparnas härjningar. Jakten på allt högre, snabbare och spektakulära vinster är ett hot mot den seriösa industriverksamheten och ett hot mot industrialisterna i svenskt näringsliv. Om denna utveckling fortsätter, kan viktiga industrisatsningar stoppas av allt högre krav, som sätts upp av kapitalplacerare och penninghandlare, som räknar avkastningen per kvartal. Många av dem har ringa förståelse för att industriell verksamhet är en fråga om uthållighet och långsiktighet. När vinster och avkastning mäts så kortsiktigt, omöjliggörs en långsiktig bedömning av investeringsobjekten. När varje krona varje kvartal måste ge maximal och ständigt stegrad avkastning, då blir resultatet att många industriella investeringar aldrig kan prövas på ett sätt som är nödvändigt för industriinvesteringar. Ägandet i näringslivet har under senare tid varit föremål för många och snabba förändringar. Ofta är det en fördel med nya ägare, om de nya ägarna avser att långsiktigt verka i företaget. Men när nya ägare vill agera och ändra arbetsvillkoren, bara för att komma i åtnjutande av snabba och nya pengar, är ägarförändringarna naturligtvis negativa. Då skadar de företaget. Sådana ägarförändringar skapar enbart osäkerhet och nervositet hos företagsledningar och anställda. Och de nya ägarna kullkastar investeringsplaner och bromsar industriella satsningar som inte tillräckligt snabbt ger de höga vinsterna. De industriella satsningarna skadas naturligtvis om penningplacerarna bara är ute efter att snabbt få högre aktiekurser, så att man kan handla på nytt och tjäna nya miljoner. Näringslivet präglas inte av välgörenhet — marknaden är hård. Boksluten visar om verksamheten bedrivits rationellt och om det finns en efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Så är det och skall det vara i en marknadsekonomi. Också industriella satsningar måste vara lönsamma. Det jag höjer ett varningens finger för är tendenserna, som leder bort från ett långsiktigt agerande. Industriella satsningar är långsiktiga. Det måste finnas en uthållighet, en vilja till investeringar, som leder till stabil industriell utveckling. Om inte den ensidiga jakten på snabba vinster stoppas, kommer industrisektorns storlek att hotas på grund av att man pressar fram kortsiktiga resultat. Jag menar, fru talman, att näringslivet och dess företrädare själva borde agera mycket hårdare och mera bestämt mot avarterna genom att i tid ”mota Olle i grind”. Näringslivets industrialister ligger alldeles för lågt. De borde vara aktiva i debatten och påtala vad som sker. Jag hoppas också att organisationer som Sveriges Industriförbund och Småföretagens riksorganisation deltar i den debatten. Fru talman! Ett av syftena med den breda genomgången i regeringens proposition ”Näringspolitik inför 90-talet” är att sätta in den socialdemokratiska näringspolitiken i sitt sammanhang. Regeringen har gjort avvägningar mellan ibland motstridiga mål och mellan olika näringspolitiska vägar och medel. Resultatet har samlats i den näringspolitiska propositionen. Jag menar att de konkreta förslagen på ett effektivt sätt kommer att gynna Sveriges ekonomiska tillväxt genom utveckling och förnyelse. Regeringens förslag lägger grunden för en framgångsrik näringspolitik och skapar resurser, som skall befästa bilden av Sverige som ett industriellt och ekonomiskt föregångsland, ett land där snabb ekonomisk tillväxt och strukturomvandling kan kombineras med en rättvis inkomstfördelning, regional balans, låg inflation och full sysselsättning.

Fru talman! Industriministern upprepar naturligtvis att det går bra för svensk industri, och han tycks mena att detta är endast regeringens förtjänst. Och låt gå för det! Vi låtsas att det är socialdemokraterna i Sverige som har sänkt oljepriset, fått dollarn att sjunka och fått ned den internationella inflationen. Jag har sagt tidigare till Nils Erik Wååg, och jag säger det igen: Det finns mycket som är positivt för vårt näringsliv i dag. Men det finns också en annan verklighet än den som industriministern nu redovisar. Jag ger gärna socialdemokraterna en eloge för devalveringen 1982. Det slumpade sig så väl att den kom precis före uppsvinget i den internationella konjunkturen. Tillsammans med devalveringen 1981 gav den utan tvivel svensk industri en välbehövlig stimulans. Men en devalvering löser inte de grundläggande problemen i ekonomin. Den ger ett andrum. Men det andrummet måste man utnyttja för att komma till rätta med de verkliga problemen — och jag har pekat på att de kvarstår. Då blir alltså den intressanta frågan: Hur har regeringen lyckats när det gäller de grundläggande problemen? Och då blir det genast, Thage Peterson, litet svårare att bara använda de ljusa färgerna. Under senare delen av 70-talet försämrades bytesförhållandena, framför allt på grund av internationell lågkonjunktur men också till följd av snabbt stigande lönekostnader och råvarupriser. Då underbalanserade man budgeten för att hålla arbetslösheten nere, vilket man också lyckades utomordentligt väl med. Nu har konjunkturen vänt och oljepriserna har fallit. Men regeringen har ändå inte lyckats bryta den alltför snabba löneoch kostnadsutvecklingen; det erkänner industriministern. Vår industri förlorar igen marknadsandelar ute i världen. Budgetunderskottet är fortfarande högt, trots de här gynnsamma förutsättningarna, och trots att skattetrycket ökat kraftigt sedan 1982, med de negativa följder som det har. Tillväxten i ekonomin är låg, och lönerna fortsätter att överstiga OECD-genomsnittet. Jag kan inte underlåta att ta upp någonting som industriministern gärna återkommer till, nämligen vad han kallar miljardrullningen på 70-talet, som inte får upprepas. Det måste betyda att industriministern menar att vi inte skulle ha gjort de insatser som var nödvändiga för att klara sysselsättningen och strukturomvandlingen — den strukturomvandling som nu industriministern utan att blinka tar åt sig äran av. Skulle vi ha höjt skatterna i stället? Och på vilka områden, Thage Peterson, sade socialdemokraterna nej? Min minnesbild är att man i stället plussade på, på punkt efter punkt.

Fru talman! Industriministern började sitt anförande med att tala om den goda tillväxten och förnyelsen i näringslivet. Men i den proposition som industriministern har lagt på riksdagens bord finns diagram, där flera kurvor visar hur industrin på nytt är på väg att förlora marknadsandelar. Relativpriserna sjunker, och i diagrammen över räntabilitet och lönsamhet finner man också att det har skett ett trendbrott från 1984 — som en följd av den socialdemokratiska politiken. Vi vet också att många småföretag i dag brottas med ökad konkurrens på världsmarknaden. Vi kan konstatera att eftervården av chockdevalveringen 1982 har varit dålig. Regeringen har tillåtit en prisoch kostnadsökning, som i dag försvårar för näringslivet att konkurrera ute på världsmarknaden. Industriministern tar upp omstruktureringen av varvsoch stålindustrin. Om jag hade varit i industriministerns kläder, skulle jag akta mig för att ta upp den frågan. Under åren 1976-1982 ställde sig socialdemokraterna, med industriministern i spetsen, vid sidan av den nödvändiga omstrukturering i näringslivet som då genomfördes. Man var motståndare till offensiv teknikupphandling, som JAS-projektet representerade. Man var motståndare till att omstrukturera varvsnäringen och därmed ge nya möjligheter till industri på de gamla varvsorterna. Man sade också nej till att skapa en ny grund för stålindustrins utveckling i Sverige. Det är bara att läsa i olika betänkanden från näringsutskottet och andra utskott. Industriministern tog också upp skatterna, krånglet osv. och sade att detta måste sättas in i ett sammanhang. O.K., då frågar jag industriministern: När kommer vi att få ett samlat program från regeringen då det gäller att komma till rätta med småföretagens skatter, med avgifter, krångel och byråkrati? I den näringspolitiska propositionen har ju detta skjutits på framtiden. Men eftersom industriministern vill sätta in det i ett sammanhang, vill jag alltså fråga: När får vi en samlad presentation? Industriministern sade att nyföretagandet är viktigt samt att småföretagsamheten måste uppmuntras. Jag kan hålla med industriministern, men inte är det att uppmuntra småföretagen när man klampar in med löntagarfonderna och flyttar ekonomiska resurser från småföretagen för att investeras i de stora börsnoterade företagen och i regioner som redan är expansiva och rika. Industriministern talade sedan om klippen och penningplacerarna. Jag kan i långa stycken hålla med honom. Jag efterlyste i mitt tidigare anförande uttalanden om dessa från industriministern. Men industriministern sade inte vad han tänkte göra för att komma till rätta med problemen. Han sade att han hade hoppats att Industriförbundet skulle ha deltagit i debatten. Men vad tänker industriministern göra för att komma till rätta med problemen?

Fru talman! Industriministern har i väldigt många avseenden sunt ekonomiskt tänkande och talar väldigt väl för småföretagen. Han har även gjort en hel del för dem, det vill jag gärna erkänna. Industriministern refererade till konjunkturbarometern och menade att allt är så väldigt välordnat i vårt land. Det går uppåt. Visst kan det ha varit en viss uppgång. Men vi har haft en mycket stor nytta av den internationella konjunkturen — det låga oljepriset, dollarkursens fall etc. Men vad händer med våra kvarstående balansproblem när konjunkturen vänder? Industriministern har själv helt riktigt talat om de stora kostnadshöjningarna. Det finns många varningssignaler i dag. Inte minst har finansministern i tilläggspropositionen sagt att de statsanställda bara kan räkna med en viss procents lönepåslag. Överskrids detta får det tas igen genom nedskärningar eller produktivitetsförbättringar. Det är riktigt, så allvarligt är läget. Ett annat bevis på att varningarna nått fram är den kritik som nu riktas från fackligt håll mot börsen och de snabba klippens män. Industriministern tangerade även det här problemet. Genom åtgärder mot aktieägare vill man helt enkelt förbereda även övriga löntagare på att hårda tider stundar. Men om vi litet tänker efter är ju utvecklingen på börsen, tycker jag i alla fall, till stor del resultat av den förda politiken. Den politiken, det har jag sagt tidigare, leder ofelbart till maktkoncentration och orealistiska aktiekurser. Vårt skattesystem — jag ber om överseende med att jag återvänder än en gång till detta, men skatterna är en central sak i det hela — är utformat så att skatteplanering i princip är betydligt lönsammare än produktivt arbete och investeringar i produktion. För många stora företag är finansförvaltningen den lönsammaste grenen i verksamheten. Men för familjeföretagen, och det är detta dagens debatt till stor del handlar om, är arvsoch förmögenhetsskatterna så höga att ägare förr eller senare tvingas sälja. Thage Peterson och jag kommer från samma län, småföretagarlänet Kronoberg. Men i Lagan och Markaryd tvingas företag sälja till börsbolag och investmentbolag därför att de inte klarar av förmögenhetsskatter. Vad kan man göra åt detta, Thage Peterson? Säg någonting som jag kan vidarebefordra till företagare nere i Lagan och Markaryd. Vi vet att försäkringsbolag, löntagarfonder och AP-fonder kommer att ta över alltmer av ägandet. De institutionerna kommer att öka i kraft och styrka. Men det är en utveckling av marknaden som jag tycker är snedvriden. av ägandet till de smärre företagen?

Fru talman! Naturligtvis är det inte bara regeringens förtjänst att det går bra för Sverige och svensk industri och de svenska småföretagen. Jag har heller aldrig hävdat detta. Det är naturligtvis också företagarnas, småföretagarnas och de anställdas förtjänst. Och visst har våra duktiga tekniker, vetenskapsmän och forskare del i de samlade framgångarna. Jag brukar säga att det sedan 1982 har varit en allmän mobilisering i Sverige av svenska folket och av alla delar i svenskt näringsliv — från företagarna och de anställda till myndigheter och institutioner på näringslivsområdet. Det har varit en kraftsamling, och jag tror att allt detta gör att vi har anledning att se på läget med optimism och framtidstro. Möjligen gör mig de tre företrädare för de borgerliga partierna som deltagit i debatten litet ledsen, när de har så svårt att med glädje tala om att det går bra för Sverige. Jag har nästan en känsla av att ni anstränger er för att förneka detta. Att det finns ett visst motstånd hos er mot att instämma i mina bedömningar eller berömma regeringen kan jag förstå. Men ni kan väl ändå vara nöjda med att OECD och många andra internationella bedömare har talat gott om Sverige, om utvecklingen och om våra framtidsutsikter. Fru talman! Jag observerade att Erik Hovhammar sträckte sig så långt att han gav mig beröm för att jag har ett sunt ekonomiskt tänkande. Tack så mycket för det! Erik Hovhammar är ju ordförande i Företagareförbundet och företräder alltså småföretagen, och han sade att jag har gjort en hel del gott för småföretagen. Tack också för det! Men jag undrar ändå: Är ni inte litet glada och litet stolta över att det går bra för fosterlandet just nu? Detta är någonting som jag efterlyser hos er, och jag vill att ni inte alltför mycket skall måla i dystra färger. Per-Ola Eriksson och Christer Eirefelt talade mycket om det förflutna och om allt olyckligt som hände under 70-talet. Då skulle jag vilja säga: Varför skall vi tala om detta? Vi skall väl tala om framtiden och om vilka områden vi bör satsa på — hur vi skall möta framtidens utmaningar. Det har regeringen gjort i den näringspolitiska propositionen, där förslagen om småföretagsutveckling är mycket väsentliga för framtidens näringslivspolitik. Förslaget om ett stort informationsteknologiprogram är också betydelsefullt. Det är faktiskt det fjärde miljardprogrammet på utvecklingsområdet som regeringen har lagt fram sedan 1982. Det här är en stor satsning, som jag hoppas kommer att öka kompetensen hos och kraften i svensk industri. Jag tycker också vi skall notera att det härvidlag är fråga om en samling. Jag har känt att jag haft alla de fem politiska partierna i riksdagen bakom mig i arbetet med att utforma detta program. Det har varit bra för arbetet och för kontakterna med svensk industri att det gjorts en samlad bedömning från riksdagspartiernas sida. Fru talman! Jag vill så säga några ord särskilt om småföretagen, eftersom frågan om dem har upptagit en betydande plats i de olika inläggen. Det finns en och annan som försöker framställa regeringens näringspolitik som enbart inriktad på storföretag. Någon har t.o.m. gått så långt som till att anklaga regeringen för att strunta i småföretagens problem. Men det är ett faktum att verkligheten är den värsta fienden för dem som hävdar detta. Går vi till fakta om småföretagens utveckling finner vi uppgifter som öppet och brutalt avslöjar ihåligheten i sådana påståenden. Jag skall redovisa några fakta. Lönsamheten har starkt förbättrats för småföretagen sedan början av 80-talet. Småföretagens finansiella styrka, dvs. soliditet, har höjts efter flera år med god lönsamhet. Småföretagens investeringar har ökat. 1985 låg de 40 20 högre än 1982, och detta vittnar om framtidstro hos småföretagarna. Nyföretagandet har, som jag sade i mitt inlägg, under senare år slagit alla tidigare rekord. Det rör sig om 60 000 nya företag under treårsperioden 1983-1985. Vi kan också utgå från vad företagarna själva anser, och det framgår av den senaste småföretagsbarometern, som avser de allra minsta företagen. Det är som bekant Föreningsbankerna och Småföretagens riksorganisation som svarar för och ger ut Småföretagsbarometern. Denna visar att det går bra för småföretagen och att de ser positivt på framtiden. Småföretagens egna bedömningar pekar på växande orderingång, ökat kapacitetsutnyttjande och en höjd sysselsättning. Det stora problemet är nu enligt småföretagarna själva tillgången till arbetskraft. Nio av tio småföretag tror att de kommer att ha lika många eller fler sysselsatta om sex månader. Fru talman! Den här bilden tillbakavisar med kraft påståendena om att regeringen inte är intresserad av eller inte arbetar för småföretagen. Dessutom har ordföranden i Företagareförbundet Erik Hovhammar nyligen varit med om att tillbakavisa dessa påståenden genom att berömma industriministern för insatser för småföretagarna. Nu går vi vidare för att stärka och utveckla småföretagen. Regeringen har i den näringspolitiska propositionen lagt fram en lång rad förslag till gagn för småföretagen. Sammanlagt föreslår vi åtgärder som uppgår till ca 600 milj.kr. för den kommande treårsperioden. Dagens riksdagsbeslut blir därför oerhört viktigt för landets småföretag och för nyföretagsamheten. Vi fortsätter nu i oförminskad skala det offensiva småföretagsprogram som inleddes 1984 och som har varit så framgångsrikt. Det innebär en fortsatt satsning på utvecklingsfonderna. Fondernas inriktning på rådgivning, finansiering och utbildning ligger fast. Vi för vidare och fördjupar insatserna på nyetableringsområdet, och den breda verksamhet som utvecklingsfonderna bedriver har skapat ett stort intresse för att starta företag, och det skall vi ta till vara. Vi går vidare med olika satsningar på teknikutveckling och teknikspridning. STU får ökade resurser, vilka till stor del kommer småföretagen till del. Satsningarna på teknikspridning kommer att öka inom ramen för regionalpolitiken. Industrifonden skall i fortsättningen främst arbeta med de mindre och medelstora företagen. Detsamma gäller Norrlandsfonden. Stödet till uppfinnarna ökar osv. — jag har nämnt bara några av de punkter som kan hållas fram. Vi går vidare med satsningar för småföretagens kapitalförsörjning. Småföretagsfondens grundkapital fördubblas till 200 milj.kr., och utvecklingsfonderna ges möjligheter att öka sina satsningar med utvecklingskapital. Fru talman! Min bedömning är mot denna bakgrund att riksdagen kommer att ställa sig bakom regeringens förslag, som innebär stora satsningar på småföretagen och på småföretagsutveckling. Det innebär att Sverige går vidare med en politik som tar till vara de utvecklingsmöjligheter som finns hos småföretagarna, en politik som bygger under och stöder det omfattande och goda arbete som tusentals och åter tusentals småföretagare i vårt land lägger ned på sina företag. De politiska riktlinjer som riksdagen nu ställer sig bakom är en politik, som vilar på en fast grund av positiva erfarenheter från de senaste årens utveckling på småföretagsområdet.

Fru talman! Den uppmärksamme lyssnaren märker naturligtvis att industriministern hela tiden väljer bort en del av sanningen, nämligen den del som inte är så behaglig som den andra. T.o.m. om jag läser i den skrift som industriministern så ofta har hänvisat till, nämligen den s.k. småföretagarbarometern, kan jag finna en annan sanning, t.ex. den som säger att den svaga utvecklingen när det gäller investeringar i maskiner och inventarier fortsätter. Och investeringsviljan är kanske det allra bästa måttet på småföretagens framtidstro, industriministern. Det var inte jag eller Per-Ola Eriksson som började tala om miljardrullningen på 70-talet, utan det var industriministern själv som gjorde det. Jag förstår mycket väl att industriministern inte vill ha sitt eget agerande från den tiden granskat, eftersom hans argumentering då inte går ihop. Jag skulle vilja använda resten av min repliktid till ett område som industriministern har kommit in på och som jag tycker är intressant, nämligen den ökade ägarkoncentrationen i svenskt näringsliv. Även vi från liberalt håll ser denna ägarkoncentration som ett stort bekymmer. Dess värre ökar även inflytandekoncentrationen minst lika snabbt, kanske ännu snabbare. Självfallet utgör denna koncentration ett hot mot den fungerande marknad som vi eftersträvar, eftersom den kräver mångfald. Vi menar också att många företag utan bindningar, t.ex. i form av ömsesidigt ägande eller styrelsekopplingar, väl spridda över landet i olika branscher och med olika ägarform är positivt för näringslivets utveckling. Det gynnar konsumenterna, och det utgör dessutom, industriministern, den absolut bästa regionalpolitiken. Att allmänt skapa bra förutsättningar för småföretagen i utsatta regioner är långt effektivare än aldrig så många paket. I detta avseende är emellertid inte regeringens handlande entydigt. Jag tänker t.ex. på löntagarfonderna som innebär en enorm koncentration. Varför uppmuntrar ni i stället inte t.ex. andel i vinstsystemen? Det som man skulle kunna kalla uppdragskoncentration i svenskt näringsliv är också oroväckande. Sverige är ju en förhållandevis liten ekonomi, men landet har relativt många stora företag. Ett begränsat antal människor sitter i dessa företagsstyrelser. Många sitter alltså i flera styrelser samtidigt. Detta gör att vi får personallianser som inte är bra. Det har emellertid inget med dessa människors kvalitet att göra, utan det är de dubbla lojaliteterna som skadar. Om man till detta faktum lägger att det blir allt vanligare med personbindningar mellan politiker och näringslivsfolk är naturligtvis denna utveckling än mer oroväckande. Men regeringens handlande är inte heller här entydigt, eftersom regeringen hela tiden förespråkar och använder sig av en förhandlingsekonomi som inte heller gynnar en spridning av makten och en minskning av koncentrationen utan tvärt om.

Fru talman! Det var riktigt rörande att höra industriministern inleda sitt senaste inlägg. Han vill ha beröm. Han sade att vi väl kan ge åtminstone litet beröm. Vi närmar oss visserligen avslutningen på vårsessionen här i riksdagen, och industriministern antyder nästan att vi skulle kunna ge honom litet litet beröm nu när vi närmar oss skolavslutningen, eftersom det går bra för svenskt näringsliv. Jag förstår att industriministern har ett behov av att få litet beröm efter det storstryk han fick på regionalpolitikens område förra veckan —- ett välförtjänt nederlag för den delen. Det är klart att vi under de senaste åren har haft förmåner när det gäller att komma ut på den internationella marknaden. Men det vore väl underligt om inte chockdevalveringen 1982 skulle ge Sverige vissa fördelar. Vi har haft en lägre internationell räntenivå, vi har haft lägre energipriser, bl.a. lägre oljepriser, osv. Det är klart att detta har gett näringslivet i Sverige vissa fördelar. Men trots detta pekar kurvorna nu nedåt. Det visar ju också regeringen i ett antal diagram och kurvor i sin näringspolitiska proposition. Trots att jag ett flertal gånger har ställt en fråga har jag inte fått något svar på den. När kommer ett samlat program för att lätta på småföretagens skatteoch avgiftsbörda? Jag ställde den frågan till utskottets ordförande, och jag ställer den till industriministern. När kommer ett sådant samlat program? Hur länge skall vi vänta på det? Teknikutvecklingen spelar en mycket stor roll för att man skall kunna få fart på näringslivet och småföretagen i hela landet. Men då är det också viktigt att vi medverkar till att bryta den koncentration av teknikbaserade företag som finns i den här regionen. Det är viktigt att vi får ut kompetensen via högskolor, utvecklingsfonder och Norrlandsfonden m.fl. organ till småföretagen, så att de kan ta upp konkurrensen med jättarna på detta område. Det är också viktigt att näringspolitiken i sin helhet inriktas på att lyfta fram småföretagen på bekostnad av de stora företagen. Småföretagen måste lyftas fram i förhållande till de stora företagen. Det är nämligen endast genom ett finmaskigt nät av småföretag över hela landet som vi kan garantera trygghet, sysselsättning och en god miljö. Det passiva ägandet måste därför brytas. Det anonyma och passiva ägandet bidrar bara till att konservera och förstärka koncentrationen i näringslivet. Det verkar som om regeringens politik under de senaste åren har gått ut på att använda sig av Lukasevangeliets 19 kap. 26 vers: Var och en som har, åt honom skall varda givet. De som har tjänat på regeringens näringspolitik under de senaste åren är storföretagen, klipparna och klippekonomin. Vi måste få slut på det, och vi väntar på att regeringen med industriministern i spetsen tar krafttag på den punkten.

Fru talman! Jag tycker nog att man någon gång kan kosta på sig att ge några berömmande ord även till en politisk motståndare. Det har jag gjort här i dag, och jag tycker att det är ärligt att göra det. Men jag har också kritiserat en hel del av den politik som regeringen för. Vi har omfattande krav när det gäller skatter, löntagarfonder, olika pålagor osv. Det är klart jag som ordförande i Företagareförbundet med bortåt 50 000 medlemmar för fram detta i den näringspolitiska debatten och även i debatten här i dag. Vi anser att regeringen i stället för den politik som den i dag för borde satsa på åtgärder som uppmuntrar flera hundra tusen småföretagare att investera mera. Eftersom investeringarna är otillräckliga måste det ske en uppmuntran. Man måste även få hushållen att öka sitt sparande. Det är också en viktig sak som inte har nämnts här i dag men som ingår i den ekonomiska politiken. För detta behövs flera förändringar om vilka det egentligen, tycker jag, borde råda en politisk enighet. Först och främst måste människorna kunna lita på de beslut som vi fattar i det här huset och som skall ge dem möjlighet att planera på lång sikt. Jag vet att det i dag finns en stor oro bland medborgarna för nya ingrepp som får dem att handla felaktigt ur samhällets synvinkel. Visserligen blir svaret från politiskt håll många gånger att man tar det politiska ansvaret och att människorna sedan får rätta sig efter det. Och visst är det på det sättet. Men, herr industriminister, det slutliga ansvaret för ekonomin får ju den enskilda individen ta — den enskilde företagaren, löntagaren och alla andra. Engångsskatten som ni har drivit igenom är ett exempel på detta. Ett annat exempel är den diskussion som nu förs om att avskaffa änkepensionen inom ATP-systemet. Under åratal har många familjer inrättat sig efter att hustrun arbetar deltid och mannen heltid — detta för att man skall få en vettig familjeinkomst. Allt detta har gjorts i vetskap om att den familjeförsörjare som har haft den högsta inkomsten också har haft ett bra efterlevandeskydd. Genom ett beslut i riksdagen kan flera hundra tusen mödrar stå utan det här skyddet, något som inte kan kompenseras inom ATP-systemet. Det är en viktig synpunkt. Till sist: Vad skall jag säga till dessa företagare i industriministerns och mitt eget hemlän som nu tyvärr måste avveckla sina företag beroende på skatter etc. till börsbolag och investmentbolag? Vilket råd kan jag ge dem från industriministern i dag?

Fru talman! Jag skall börja med att befria Per-Ola Eriksson från en börda. Det vore väl synd om honom ifall han skulle tro att den regionalpolitiska debatten var ett nederlag. Det är han nog ganska ensam om. Däremot var det regionalpolitiska beslutet ett nederlag för regionalpolitiken. Jag råkar veta att t.o.m. många centerpartister tycker det. Per-Ola Eriksson ställde frågor om småföretagsbeskattningen. Jag svarade på dem i mitt anförande genom att säga att företagsbeskattningskommittén arbetar också med beskattningen av småföretag. Vi får alla rika möjligheter att framföra vår uppfattning om beskattningsfrågorna. De är inte så enkla som man tror vid första påseendet. Det har också de tidigare regeringarna under 70 och 80-talen fått erfara. Det finns inte bara en sida på problemet med småföretagens skatter. Det finns flera sidor. Här blir det fråga om svåra avvägningar. När det en gång i tiden utarbetades förslag om förmögenhetsbeskattningen, den s.k. staketmodellen, var meningarna mycket delade också bland småföretagens egna organisationer. Vissa av dem gick emot en sådan lösning och förordade nya utredningar. De många överläggningar jag har haft med småföretagens organisationer just i dessa frågor visar att man också på det hållet har en väldig respekt för att dessa frågor är svåra. Vi får väl se så småningom, när utredningen lagt fram sina förslag, hur de blir mottagna. Vi får säkerligen många tillfällen att diskutera dessa frågor, Per-Ola Eriksson. Per-Ola Eriksson tar upp frågan om forskningsbidraget till teknikbaserade företag som nu föreslås avskaffas. Det har han gjort i tre inlägg. STU utvärderade verksamheten och konstaterade att det särskilda bidragets stimulanseffekter är marginella. De småföretag som erhållit stöd hade, menade STU, sannolikt kunnat få stöd genom STU:s ordinarie program. Det är inte bra att samma målgrupp kan söka stöd genom två olika kanaler inom samma myndighet till samma slags verksamhet. Dessutom var det i huvudsak företag lokaliserade till högskoleorter som sökte och fick stöd genom denna bidragsform, tvärtemot vad Per-Ola Eriksson möjligen tror. Det ingick också i mina bedömningar, att småföretagsverksamheten kring storstäderna samt universiteten och högskolorna blomstrar utan ett sådant här specialstöd. Det låg alltså även ett önskemål om spridning bakom mina förslag. I propositionen som riksdagen nu skall besluta om finns många andra förslag som stärker de små företagens situation. Jag har tidigare pekat på Industrifondens ändrade inriktning, innovationsstöd och teknikspridning till små företag inom ramen för informationsteknologiprogrammet, Norrlandsfondens mer markerade inriktning mot industriellt utvecklingsarbete i småföretag samt att STU fått ordentligt med nya resurser för att arbeta med småföretag. Jag menar att de små företagen mer än väl kommer att kompenseras genom de förslag regeringen lagt fram till riksdagen. Erik Hovhammar påstår att skatterna tvingar fram försäljning av familjeföretag till stora investmentbolag som är belägna en bra bit bort från småföretagens verksamhetsorter. Här ligger det till så — och det tror jag att Erik Hovhammar också känner till — att statens industriverk på mitt uppdrag har gjort en studie av försäljningar av familjeföretag under senare år. Resultatet är intressant. Bl. a. framkom att en mycket stor del — en växande andel — av förvärvarna, dvs. uppköparna, finns på samma orter och i samma regioner. Det handlar således inte om investmentbolag i storstäderna. Intressant att notera i SIND:s kartläggning är också att en stor del — även där en växande andel — av förvärvarna, dvs. uppköparna, är andra familjeföretag. När det gäller skälen till försäljning framkom att det mer sällan är skatteproblem som ligger bakom. Jag måste då konstatera, om jag använder SIND:s kartläggning som underlag, att den bild som framkommer inte stämmer med den bild som Erik Hovhammar har gjort sig till tolk för. Slutligen vill jag, även om Jörn Svensson har lämnat kammaren, ta upp en fråga som han berörde i sitt inlägg, och som även de övriga partierna berörde. Det var mer ett understrykande av det som står i propositionen, nämligen det Prot. 1986/87:130 breda perspektivet i synen på näringspolitiken. Jag kan hålla med Jörn Svensson och er övriga om att behovet av en helhetssyn ökar. Vi kan inte längre diskutera enskilda näringar och näringslivsfrågor isolerade från varandra eller isolerade från samhället i övrigt. Vi måste i framtiden ta en ökad hänsyn till det som någon kallade för externa effekter. Sålunda måste näringspolitiken utformas med hänsyn till miljöpolitiken. Det är ett industripolitiskt intresse att vi ställer hårda miljökrav på industrin. Sådana krav kan betyda inte bara ökade möjligheter för industrin, utan också att det skapas en ökad acceptans för industriell verksamhet hos människorna utanför industrin. Det är viktigt, inte minst med tanke på ungdomen. Vi befinner oss i en tid då allt fler ungdomar vänder industrin ryggen. De hårda miljökraven på industrin kan leda till att industriarbetet så att säga blir populärare, och det är väldigt viktigt. Helhetssynen innebär också att man inte bör lyfta fram en motsatsställning mellan stora och små företag, vilket oftast görs i den näringspolitiska debatten. Fru talman! Jag vill avsluta mitt inlägg i denna näringspolitiska diskussion med att säga att vi behöver både små och stora företag som samspelar i en positiv utveckling, som kompletterar varandra. Om vi kan få en näringspolitik i vårt land som är anpassad både till små och stora företag, är det det allra bästa. Alla våra stora företag har en gång i tiden varit små företag. Det finns naturligtvis frågor där man måste ta speciell hänsyn till de små företagen. Men på det stora hela bör näringspolitiken vara så bred att både små och stora företag nås av politikens budskap. Då är det väldigt viktigt att vi också här har en mera nyanserad och balanserad syn på näringslivsfrågorna. Jag noterar med tillfredsställelse, fru talman, den stora samstämmighet som rått i denna näringspolitiska diskussion om målen och riktlinjerna för vår näringspolitik in på 1990-talet.
Fru talman! Jag vill inledningsvis påpeka för industriministern att Erik Hovhammars fråga inte gällde debatten om vem det är som ställer upp som köpare av ett familjeföretag, utan frågan gällde vad industriministern vill åstadkomma för att underlätta generationsväxlingar. I de fall där det finns kompetenta söner och döttrar inom en familj som vill ta över ett företag skall vi underlätta den processen. Men tyvärr tvingas företagarna sälja till andra. Det kan i och för sig vara intressant att veta att det kan vara ett företag i regionen eller ett annat familjeföretag som köper. Industriministern svarade därför inte tillfredsställande på frågan utan undvek den. Fru talman! Det är alltid frestande för politiker och byråkrater att angripa nya problem — verkliga eller förmenta — genom nya lagar och bestämmelser. Näringslivet får på vissa områden finna sig i att dess verksamhet är kringgärdad av en lång rad bestämmelser. En del av dessa kan, som redan påpekats i debatten, vara väl motiverade och väsentliga, inte minst när det gäller hälsa och miljö, men i andra fall kan det ifrågasättas om de positiva effekterna av en viss bestämmelse verkligen uppväger dess negativa konse — Prot. 1986/87:130 kvenser. 25 maj: 1987 Regeringen berömmer sig ofta av att vår förvaltning är modern och att även om kraven på företag och enskilda ofta är hårda, är de samtidigt rimliga och logiskt konsekventa. En liknande uppfattning har industriministern nyss gjort sig till tolk för. Riksrevisionsverket, RRV, har emellertid i rapporten ”Samordnat myndighetsagerande — En studie av regler m.m. vid start av företag” i mångt och mycket vederlagt denna bild. Trots att regeringen talar mycket om hur viktigt det är att stimulera startandet av nya företag ges inte en blivande företagare möjlighet att snabbt klara av sina förehavanden med olika myndigheter. Rapporten visar dels på oacceptabla handläggningstider, dels på den dåliga samordningen mellan olika myndigheter. Det kan t.ex. ta flera månader att registrera en firma eller ett nytt aktiebolag. Många blivande företagare tror att de inte får bedriva någon verksamhet förrän de-har fått sin firma registrerad. Även om så inte alltid är fallet är det i praktiken mycket svårt att driva ett företag utan ett organisationsnummer, utan att ha fått beslut om B-skatt eller liknande. Trots att lagarna om handelsregister och aktiebolagsregister är relativt nya är bestämmelserna fortfarande ålderdomliga. Kravet på att registrera en firma är kopplad till bokföringsskyldighet enligt 1929 års bokföringslag, trots att det numera är 1976 års bokföringslag som gäller. Arbetsgivaroch arbetstagarbegreppen är inte entydigt definierade i lag. Prövningen sker i efterhand och innebär en'betydande risk, såväl för den som startar ett företag som för den som anlitar honom eller henne. Snickaren Elof Hjortberg i Göteborg är bara en av hundratals företagare som råkat ut för orimliga skattekrav på grund av den bristande klarheten i definitionen av arbetstagarbegreppet. En ny företagare måste lämna uppgifter till olika myndigheter inte bara för att erhålla rätt att betala B-skatt och skyldighet att erlägga sociala avgifter utan även för att bli registrerad som mervärdeskatteskyldig och för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst. Trots att de kräver likartade uppgifter kan de olika myndigheterna ofta komma fram till helt motstridiga bedömningar av den sökandes kommande verksamhet. I RRV:s rapport konstaterar man att den rent administrativa handläggningen för att starta ett nytt företag kan vara mycket besvärlig. Det är troligt att många ger upp eller att den byråkratiska processen tar så lång tid att de tvingas avbryta sina ansträngningar. Vidare konstaterar RRV att den nuvarande långsamma och resurskrävande processen också ger dålig rättssäkerhet. RRV-rapporten behandlar enbart en liten del av gällande lagar och bestämmelser och endast några få myndigheter. Det finns tyvärr anledning att anta att det även på andra områden finns gott om lagar och bestämmelser som inte längre fyller sina tidigare funktioner eller som det av andra skäl finns anledning att upphäva. RRV-rapporten understryker behovet av ett fristående granskningsorgan med möjlighet att kritiskt granska olika verksamheter. Vi anser — som framgår av reservationerna 7, 9 och 10 — att regeringen bör 83 ta initiativ till liknande granskning på andra områden. Därvid bör man dels kartlägga existerande regelsystem och analysera hur dessa påverkar enskilda individer och företag, dels undersöka möjligheterna att minska kostnaderna för den offentliga förvaltningen. Myndigheternas experter måste också själva anmodas föreslå åtgärder för att minska antalet lagar och bestämmelser. Tvingande bestämmelser bör utformas på ett sätt som gör dessa lättare att tolka för såväl enskilda individer och företag som de offentliga organen. För att automatiskt få en prövning av nytillkommande lagar bör man i en del fall göra lagarna tidsbegränsade. Inför ett beslut om eventuell förlängning av resp. lag kan denna först utvärderas. Denna metod, som i USA kallas ”sunset legislation”, kan medverka till att det går lättare att pröva behovet av existerande lagar. Regeringen bör enligt vår mening i alla propositioner ge en ordentlig redovisning av kostnaderna till följd av eventuella nya bestämmelser. Därvid skall kostnaderna både för statsmakterna och för enskilda och företag redovisas. En redovisning av detta slag skulle ge oss lagstiftare bättre möjligheter att avgöra det berättigade i de krav på ytterligare offentliga regler som föreslås. I den gemensamma trepartireservationen understryker vi att en avreglering på valutaområdet, inom utrikeshandeln och inom den offentliga tjänteproduktionen är särskilt angelägen. Fru talman! Jag skall nu övergå till att kommentera delar av den verksamhet som finansieras från anslaget Småföretagsutveckling. Här begär industriministern nära 160 milj.kr. utan att närmare specificera hur de olika anslagsposterna har beräknats. Så har också varit fallet även under de närmast föregående åren, vilket vi riktat berättigad kritik emot. Vi har dessutom vad beträffar verksamheten framfört en rad invändningar — som vi nu upprepar i våra reservationer — mot regeringens uppläggning inom denna sektor av industripolitiken. Den huvudsakliga verksamheten inom detta anslagsområde utgörs av de regionala utvecklingsfondernas företagsservice och administration jämte andra utbildningsoch nyetableringsinsatser för småföretag. Kvalificerade och kompetenta personella resurser för att biträda mindre och medelstora eller nybildade företag med projektbedömning och affärsutveckling är knappa. De 24 utvecklingsfonderna har uppenbart olika kvalitet och även olika ambitioner. Några är beredda att engagera sig tidigt i projekten, medan andra inte skiljer sig så mycket från bankerna i sin kreditgivning. Vi menar att det nu är nödvändigt att skapa mer slagkraftiga enheter. Vi finner att regeringen delvis har samma synsätt men inte tar konsekvenserna av denna insikt. Det framgår av förslaget om nya uppgifter för Norrlandsfonden, som framgent förutsätts samverka med utvecklingsfonderna i de nordligaste länen. Även den nyinrättade Bergslagsdelegationen och materialforskningsprogrammet för Bergslagen pekar i samma riktning. De föreslagna nya uppgifterna för Industrifonden gör behovet av rationalisering av de många olika organen för stöd till mindre och medelstora företags forskningsoch utvecklingsverksamheter och utveckling alldeles uppenbara. Industriministern redovisar själv i propositionen en konsultutredning som pekar på bristen på samordning och överblick genom att åtgärder lagrats på varandra. Det gäller också mängden av program. Det kan vara svårt för företagen att använda systemet. Framför allt de mindre företagen har problem med detta, anför industriministern. Dessa brister är sedan länge kända utanför industridepartementet. Men industriministern gör ingenting åt dessa missförhållanden, som leder till låg effektivitet i den offentliga resursanvändningen på ett mycket viktigt område. Vi moderater ställer kravet på effektivitet högre än vad den socialdemokratiska regeringen gör. Vi kräver därför att stödet till de mindre företagen, så länge det på grund av bl.a. det utvecklingshämmande svenska skattesystemet är nödvändigt, kan göras effektivare. Därför är åtgärder i syfte att skapa samverkan i större enheter av de nuvarande 24 utvecklingsfonderna angelägna. I Stockholm skulle enligt regeringens förslag STU, Utvecklingsfonden och nu också Industrifonden finansiera de mindre företagens utvecklingsarbete. Det är inte rimligt. Industrifonden bör i stället läggas ned. Dess uppgifter och kapital kan i huvudsak föras över till STU. I samband med en geografisk omstrukturering och kraftsamling när det gäller utvecklingsfonderna bör deras stadgar ändras så att deras styrelser sätts samman av personer med en professionell kompetens i industriellt utvecklingsarbete och affärsutveckling. Kreditgivningen till näringslivet bör handhas av banker och kreditinstitut. Dessa har hög kompetens när det gäller kreditbedömningsfrågor och dessutom ett vitt förgrenat kontorsnät. Utvecklingsfonderna bör därför koncentrera sig på rådgivningsoch konsultinsatser med inriktning på de mindre företagen, vilkas kompetens när det gäller t.ex. ekonomisk planering, marknadsföring och tillämpning av ny teknik kan behöva förbättras. Utvecklingsfondernas tjänster bör i princip avgiftsfinansieras. En effekt härav skulle antagligen bli att kvaliteten på fondernas tjänster förbättrades. Det bör ankomma på utvecklingsfonderna att själva bestämma vilken ersättning de skall begära för sina tjänster. En successiv avveckling av rörelselånen ter sig därför naturlig. Utvecklingsfondernas behov av finansieringsmedel minskar därigenom. Vi föreslår att staten omedelbart tar upp förhandlingar med landsting och berörda kommuner för att ändra villkoren i avtalen om de regionala utvecklingsfonderna. Därvid bör frågor om ändrade riktlinjer för fonderna tas upp, bl.a. när det gäller ökad avgiftsfinansiering och minskad utlåningsverksamhet m.m. i enlighet med vad vi har föreslagit i våra reservationer. Fru talman! Småföretagandet ägnas mycket stor uppmärksamhet i propositionen, påstod industriministern tidigare i debatten. Det mest konkreta förslaget är ett som handlar om i realiteten fortsatta, men hittills dolda, subventioner till statens eget fortbildningsföretag, SIFU. Det är ett konkret exempel på faktisk socialdemokratisk politik. Hittills har subventionerna kostat skattebetalarna ca 75 milj.kr. Subventionerna motiverar regeringen bl.a. med att SIFU ger unika kurser, som ingen annan producerar därför att de inte är lönsamma, samt med att SIFU:s målgrupp är småföretag. Inget av påståendena är sanna. SIFU ger inga unika kurser. De listor från SIFU som industriministern efter en interpellationsdebatt i ämnet lämnade mig och som skulle styrka det unika i SIFU:s utbud innehöll bara dubbleringar av redan befintligt, osubventionerat utbud. Bara en tredjedel av SIFU:s kursdeltagare kommer från småföretag, medan privata fortbildningsföretag, som arbetar utan några som helst subventioner, har mer än hälften av sina kursdeltagare från små företag. Till bilden hör också att riksrevisionsverket, som 1985 granskade SIFU, på en lång rad grunder entydigt drog slutsatsen att det statliga stödet till SIFU borde dras in. Industriministern uppdrog då åt SIND att göra en ny utredning och att därvid undersöka bl.a. eventuellt konkurrerande utbud. Chefen för SIND är samtidigt ordförande i SIFU:s styrelse. Han undersökte alltså sig själv. Han undersökte däremot inte det konkurrerande utbudet eller företagens behov. Det var ”mindre meningsfullt” , sade han. Men SIND förklarade aningslöst i sin SIND-Info att SIND ”vill ha kvar SIFU och fick som följd av detta i uppdrag att se över den totala fortbildningsverksamheten”. SIND:s rapport åberopades härefter av industriministern, både i interpellationsdebatten och i den näringspolitiska propositionen. I interpellationsdebatten med mig uttalade sig också industriministern för fortsatt stöd till SIFU. Min kritik av SIND-chefens dubbelroll viftade industriministern däremot bort i riksdagen. I två interpellationsdebatter ställde jag gång på gång frågan om industriministern ville medverka till att de privata fortbildningsföretagen får konkurrera med SIFU på lika villkor. Industriministern besvarade aldrig den frågan. I stället yttrade han att andra är ”oförhindrade” att ta upp samma kurser som SIFU bedriver. Därför råder det fri konkurrens utan inskränkningar, förklarade industriministern. Jag skall bortse från att det oftast är SIFU som tar upp de kurser andra redan erbjuder och bara konstatera att industriministern här visar ett konkret exempel inte bara på socialdemokratisk industrioch näringspolitik utan också på socialdemokratins nonchalanta syn på innebörden av fri konkurrens och på jäv och oväld i den offentliga förvaltningen. Det är bara följdriktigt att regeringen nu föreslår att SIND i fortsättningen skall lämna subventionerna till SIFU. Det blir ju ”raka rör” då. SIND får lämna subventioner till det företag där SIND:s generaldirektör är ordförande. Det innebär inga problem. På det har vi industriministerns protokollförda ord till riksdagen. Till de synliga subventionerna kommer tjänstebrevsrätt, vars värde SIFU självt anger till 5 milj.kr. Tjänstebrevsrätten gör SIFU närmast okänslig för kostnaderna för direktreklam, som är en mycket dryg kostnadspost för konkurrenterna. Det vill industriministern och regeringen inte låtsas om. Som framgår av våra reservationer nr 43 och 44 godtar vi inte den föreslagna finansieringsordningen när det gäller SIFU. Vi anser att regeringen själv, utan SIND:s medverkan, bör kunna använda anslaget för att övergångsvis täcka eventuella kostnader för SIFU intill dess fullständig avgiftsfinansiering av verksamheten har genomförts. Tyvärr har industriministern lämnat kammaren. Jag hade gärna sett att han svarat på de frågor som kvarstår från interpellationsdebatten, och han hade i dag haft tillfälle att återkomma till dem. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till de moderata reservationer som har fogats till betänkandet.